Fru talman! Det var i kulturpropositionen 1996 som detta med kön, klass och kulturell bakgrund fördes upp. Det är alltså inte så många år som det här har stått i regleringsbrev och annat. Ewa Larsson är lika medveten som jag om att museernas verksamhet planeras under en ganska lång tid. Därför tycker jag att det är positivt att vi faktiskt har fått in det här i regleringsbreven. Vi vet faktiskt att det här diskuteras ute på museerna. Jag är övertygad om att vi kommer att få den här blicken även på museerna. Men det är klart att det tar tid. Jag tror inte på tanken om ett centralt kvinnomuseum. Jag tror att vi på andra sätt måste få ut att det här ska prägla all museiverksamhet. Jag har inte trott på tanken om ett centralt kvinnomuseum under de gånger som jag har varit uppe i talarstolen tidigare i den här frågan, och jag gör det inte nu heller.

Fru talman! I dagens betänkande behandlas några motioner från den allmänna motionstiden. Vi kristdemokrater har ställt oss bakom majoritetstexten i dess helhet, eftersom den motion som vi hade väckt och där vi tar upp museernas situation utmynnade i ett tillkännagivande till regeringen som ett helt enigt utskott har ställt sig bakom. Detta är vi naturligtvis glada för. Jag kommer att återkomma till detta. Att ha en god kännedom om sitt kulturarv är både en förutsättning för att bygga upp sin egen identitet och för att kunna respektera andras kulturer och värden. Vårt gemensamma arv är mer än den fasta och synliga del som till stor del förvaltas vid museer och arkiv. Och det är flera som har varit inne på det tidigare. Det inrymmer också en andlig dimension som handlar mer om kulturell gemenskap liksom den kulturella nyckeln som vi menar är vårt gemensamma språk. Många unga riskerar i dag att gå miste om denna kunskap. Klart är att museerna skulle kunna uträtta mycket mer, men brist på resurser gör att de inte alltid mäktar med sin viktiga uppgift. Museerna är en naturlig plats för en diskussion om människans förutsättningar, livsfrågor och värderingar under olika tidsepoker, både i Sverige och i andra delar av världen. På detta sätt kan museerna skapa en fördjupad respekt för de värden som är en förutsättning för demokratin. Och här har museerna en viktig uppgift men också en möjlighet, och där ligger också en utmaning. Förmåga till delaktighet och upplevelse i varandras kulturer är ett viktigt vapen i kampen mot rasism och främlingsfientlighet. Kulturlandskapet, byggnader, föremål, etc. utgör den fasta delen i vårt kulturarv. Registrering, dokumentation, vård, konservering och magasinering ställer stora krav på kunskap, insikt, omsorg och praktisk hantering. Att överleva och samtidigt förnya sig, att behålla gamla och attrahera nya besökare och att föda deras nyfikenhet och kunskapsiver genom existerande och nya utställningar kräver en genomtänkt plan. Fru talman! Frågan om museernas situation är inte på något sätt ny. Redan 1994 visade Museiutredningen tydligt på museernas bristande resurser, inte minst när det gäller föremålsvården. Att museerna nu tvingas höja inträdesavgifterna drastiskt för att klara verksamheten är ett färskt exempel på detta. Utvärderingen av det s.k. SESAM-projektet visar också att situationen när det gäller vården och bevarandet är mycket besvärande. Med de knappa resurser som museerna har är det inte möjligt för enskilda museer att klara problemen på egen hand. Vi kristdemokrater menar att en nationell handlingsplan som visar hur bevarandet av föremålssamlingar långsiktigt ska hanteras och hur finansieringen ska lösas är nödvändig. I kulturutskottet väntar vi sedan länge på att regeringen ska göra en mer grundläggande analys av både ekonomin och myndighetsstrukturen inom museiområdet. Vi måste också få till stånd ett fördjupat samtal om museernas roll som förvaltare av kulturarvet och som aktiva bildningsinstitutioner. Fru talman! Som jag inledningsvis anförde har, med anledning av motioner från Kristdemokraterna och Miljöpartiet, ett enigt utskott ställt sig bakom ett tillkännagivande till regeringen. Och jag vill säga att jag är mycket glad över att också socialdemokraterna, förutom övriga partier, anslöt sig till dessa motioner. Men detta möjliggjorde ju också en majoritetstext. Jag tror att det är viktigt att föra fram det i dagens debatt. Vi vill att den översyn av myndighetsstrukturen på museiområdet som vi vill se snarast ska slutföras. Det är viktigt. Detta bör leda fram till att museernas möjligheter till en långsiktig och säkrare planering förbättras. Förhållandet mellan museernas olika intäkter och deras möjligheter att utföra givna uppdrag i enlighet med uppsatta mål bör analyseras. De varningssignaler som har kommit från olika museer då det gäller obalans mellan museernas mål och medel bör givetvis beaktas i sammanhanget. Frågan kräver nu en snabb behandling av regeringen - vi kan inte vänta längre - annars riskerar vi brott mot eller urholkning av de nationella kulturpolitiska målen. Våra kulturskatter och de människor som arbetar för att bevara och förevisa dem är värda att så nu sker. Fru talman! Kristdemokraterna har inga reservationer i detta betänkande, vilket jag redan har anfört, utan jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkandet.

Fru talman! I motion Kr231 lyfter Vänsterpartiet fram populärmusikens betydelse med förslag om att ett museum eller ett centrum för populärmusik ska inrättas eftersom det är av nationellt intresse att bevara det kulturarv som populärmusiken utgör. Då menar jag allt från Calle Jularbo över Karl Gerhard och fram till Jerry Williams och dagens artister. Utskottsmajoriteten avstyrker inte helt oväntat motionens yrkande 1. I betänkandetexten hänvisas till att Statens musiksamlingar är en central myndighet på musikens område som enligt sin instruktion har i uppgift att dokumentera, samla in och hålla levande musikens kulturarv samt främja musikintresset, musikvetenskapen och den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden. Med hänvisning till regleringsbrev konstateras att samlingarnas sammansättning bättre ska spegla skilda perspektiv. Med hänvisning till myndighetens årsredogörelse för år 1999 konstaterar utskottsmajoriteten att "museet tillsammans med bl.a. Svenskt Visarkiv har fortsatt det arbete med Svenskt Rockarkiv som påbörjades budgetåret 1993/94 och att museet insamlar material om olika musikorienterade grupperingar, t.ex. tradjazzfolket och hiphoppare m.fl.". Det framgår inte tydligt vad som avses med "museet". Sannolikt menar man Musikmuseet. Fru talman! Statens musiksamlingar bildades 1999 ingår även Svenskt Visarkiv i myndigheten. Dessutom finns det en jazzavdelning. Tyvärr har Statens musiksamlingar för närvarande inte resurser att på ett fördjupat sätt kunna ägna sin verksamhet även åt populärmusik. Statens musiksamlingar har tillsammans med Arkivet för ljud och bild tagit initiativ till Förbundet Svenskt rockarkiv som inlett en dokumentation om svensk rockmusik. Men detta är enligt vår uppfattning inte tillräckligt. Det svenska musikarvet är viktigt, oavsett musikalisk genre. Historiskt sett har de genrer som fått mest uppmärksamhet varit dels de med hög status som kan ses som konstmusik - i vardagligt tal kallat klassisk musik - dels det som kan kallas för folkmusik. De musikstilar, genrer, som uppstått i industrisamhället och som brett kan definieras som populärmusik prioriteras lågt vad gäller dokumentation av offentliga institutioner. Ingen sådan institution har heller fått ett direkt uppdrag eller ekonomiska medel för att kunna göra en allsidig dokumentation av populärmusiken. Därför finns det inte heller någon nationell överblick vad gäller 1900-talets populärmusik i Sverige. Däremot finns det en rad privata samlare. Det finns privata skivbolag som har stora arkiv. Sveriges Radio har ett stort arkiv osv. Men genom utförsäljningar, splittring av privata samlingar och, i värsta fall, lagerrensningar på grund av utrymmesbrist riskerar stora kulturella värden för framtiden att gå förlorade. Det finns en rad olika intressenter och organisationer inom populärmusikens område på artistsidan, arrangörssidan, producentsidan osv. Samlandet av populärmusik fungerar till stora delar i landet. Det är inte det som är problemet. Vad som saknas och som behövs är att det tillskapas en fungerande samordning av den svenska populärmusiken och dess samlingar för att kunna ge musikintresserade en bättre överblick och ökad tillgänglighet. Därför behövs det ett museum eller ett centrum för populärmusik i Sverige. Fru talman! I betänkandet lyfter majoriteten fram ett projekt vid Västergötlands museum i Skara och deras förberedelser för att på museet inrätta en avdelning för populärmusik kallad Popmus. Vidare konstateras att länsmuseet hyser förhoppningar om att erhålla ett nationellt ansvar för popmusiken. Utskottet säger sig välkomna detta initiativ eftersom populärmusiken hittills inte har uppmärksammats i någon större utsträckning av museerna runtom i landet. Utskottet konstaterar dock - som vanligt, skulle jag vilja säga - att utskottets principiella ställningstaganden i museifrågor innebär att frågan om inrättande av avdelningar inom ett länsmuseum ankommer på de regionala intressenterna. Tji alltså till det nationella ansvaret! Tji till centrala medel! Jag har varit i kontakt med berörda parter rörande Popmusprojektet och har funnit att förslaget är mycket intressant. Det bygger på ett starkt engagemang och stora faktakunskaper liksom på ett brett kontaktnät som bl.a., såvitt jag förstår, går in i Statens musiksamlingar. Det handlar om en bred verksamhetsidé. Man önskar alltså ett samarbete med Statens musiksamlingar. Det kan ske på flera sätt, t.ex. genom att Popmus - eller vad det nu kommer att kallas - ansluts till myndigheten som en fjärde institution. Jag vill återge från punkten 4 i det tidigare principiella ställningstagande som Annika Nilsson alltid återkommer till. Det står att i den mån insatser behöver göras på ett insamlingsområde som inte i tillräcklig grad uppmärksammas eller helt förbisetts får detta i första hand ske inom den rådande museiorganisationens ram, exempelvis genom riktade insatser. Statens musiksamlingar finns ju redan. Formellt sett är det alltså ingen ny institution eller ett nytt organ som behöver komma till, utan man infogar ett nytt uppdrag vad gäller Statens musiksamlingar. Det viktiga för mig är inte om detta med Popmus blir verklighet eller inte, utan det centrala är att vi i utskottet och riksdagen uppmärksammar det kulturarv som kan sammanfattas med begreppet populärmusik och att vi inser att detta faktiskt är av nationellt intresse och därför också kräver ett nationellt ansvar. Regeringen bör därför snarast återkomma till riksdagen med förslag till utformning av sådana åtgärder för populärmusiken. Med anledning av detta yrkar jag bifall till reservation 5. Genom min enskilda motion Kr210 lyfter jag fram frågan om ett riksidrottsmuseeum. Idrotten är vår största folkrörelse och idrotten har spelat en viktig roll i landet alltsedan slutet av 1800-talet vad gäller både bredd och tävlingsidrott. Även vad gäller idrotten finns det ett stort kulturarv väl värt att dokumentera och lyfta fram. År 1992 öppnades ett riksidrottsmuseum vid Globen i Stockholm. Museet tvingades dock av ekonomiska skäl att lämna sina lokaler redan 1997 och står därför nu utan egna verksamhetslokaler. Men ett riksidrottsmuseum - det låter väl flott - utan egna verksamhetslokaler och utan statliga medel har givetvis svårt att fungera på ett sådant sätt att det lever upp till namnet. Det är positivt att utskottsmajoriteten ser det som en angelägen uppgift att dokumentera och visa upp idrotten som en del av det svenska kulturarvet. Det är också bra att utskottet ser Riksidrottsmuseets och andra museers arbete med idrottens historia som lovvärt. Men återigen avstyrker utskottet av principiella skäl framlagda förslag om inrättandet av fler centrala museer med huvudsakligen statlig finansiering. Jag avstår från att yrka bifall till min reservation men lovar att återkomma i frågan om inget radikalt inträffar på den här fronten. Slutligen vill jag ansluta mig till det som Birgitta Sellén tidigare sade. Det principiella ställningstagandet att det för närvarande inte ska inrättas fler centrala museer innebär att befintlig museistruktur låses fast. Den befintliga definitionen av vad som anses vara kultur värd att försvara låses fast, och alla de kulturyttringar - inte minst de som omfattar många människor, t.ex. idrotten och musiken som omfattar ungdomsgenerationen, som vi ju pratar om i många andra sammanhang - har inga som helst möjligheter att komma in på den här scenen. Detta finner jag helt orimligt. Allra sist yrkar jag bifall till Vänsterpartiets reservation 6 avseende inrättandet av ett nationellt kvinnomuseum.

Fru talman! Liksom föregående talare yrkar jag bifall till reservation 8. Skellefteå, invigdes 1995. Museet hade då vuxit fram under en tioårsperiod från utredningsuppdraget 1986 via ett treårigt projekt och till inflyttningen i det nya stadsbiblioteket 1995. Museum Anna Nordlander är det enda konstmuseum i Norden som uttalat arbetar med och för kvinnliga konstnärer. I Bonn, Bryssel och London finns det också konstmuseer med kvinnoprofilering. Två kvinnomuseer med kulturhistorisk utgångspunkt finns i Århus och Kongsvinger. Utgångspunkten för museet är Anna Nordlander, född och uppvuxen i Skellefteå. Hon tillhörde de första årskullarna kvinnliga konstnärer vid Kungliga Akademien. På 1870-talet studerade hon i Bryssel och Paris. Hennes verk finns bl.a. i Nationalmuseum och Museum Anna Nordlander. Kulturnämnden i Skellefteå år i dag huvudman för Museum Anna Nordlander och svarar för den löpande verksamheten, och det praktiska arbetet med utställningar, program och inköp utförs inom kultur och biblioteksverksamheten. Projektet får en stark politisk och ekonomisk uppbackning från Skellefte kommun, från länet och landstinget, och Stiftelsen Framtidens kultur lämnar också bidrag.

Museets motto är Skapa, lära, visa. Det betyder att processen, vägen och lärdomarna utmed vägen är lika viktiga som resultatet. Jag förstår behovet av en kunskapsbank för museerna för att de ska kunna klara genusperspektivet. Det är uppenbart att något sådant behövs. Museum Anna Nordlander kan bli en sådan kunskapsbank och ett sådant resurscentrum som Annika Nilsson efterlyser på området kvinnokonstområdet. Under 1999 har Museum Anna Nordlander haft sex utställningar. Ambitionen är att bli ett nationellt och nordiskt centrum för kvinnliga konstnärer och skapande.

Fru talman! I tisdags var jag i Kiruna och hörde Märit Puranen från Länsstyrelsen i Norrbotten hålla ett högtidsland när Lapplands kommunalförbund fyllde tio år. Hon erinrade om att webben inte fanns för tio år sedan. Vi hade ingen aning att vi i år skulle knäcka den gentetiska koden. Gorbatjov rådde fortfarande över Sovjetunionen, och Vaclav Havel blev president i Tjeckoslovakien. Det har hänt så oerhört mycket, och det händer så mycket snabbt. När det sker väldigt stora förändringar blir kulturen viktigare än tidigare. Det finns flera skäl till det. Ett är att den stimulerar kreativitet, får oss att tänka nytt. Ett annat är att den hjälper oss att bearbeta svåra frågor och söka svar på framtidsfrågorna. Där tror jag att museerna spelar en väldigt viktig roll. I de delar av landet som Bergslagen där strukturomvandlingen är tuffast, händer det väldigt mycket spännande. Krisen skapar kreativitet. Vi ser hur kommunerna tar eget ansvar för sin utveckling och att de mycket mer än någonsin tidigare satsar på kultur. Det här är inga rika kommuner, tvärtom. Det är dyrt med utflyttning. Ändå måste man vara med och satsa och skapa det nya. Man måste vara med och förändra och bidra till att det växer upp en spännande och kreativ verksamhet i bygderna. Det är inte längre råvarorna som är drivkraft för utvecklingen. Det är mänsklig kunskap och mänsklig kraft. Det gäller att skapa miljöer i hela landet som utvecklar och lockar. Jag tror inte att det är någon slump att det finns många motioner om museer här i riksdagen. Det är inte någon slump att utskottet har känt sig föranlett att ta initiativ till en översyn av både organisation och kostnader för museiväsendet. Det är allvarligt att det brottas med stora kostnadsproblem. Men det är samtidigt viktigt att man vågar ifrågasätta, att man vågar tänka nytt. Om man tittar på utvecklingen av museerna både i Europa och i Sverige tror jag att jag knappast någonsin, möjligen under hembygdsrörelsens storhetstid, har hänt så mycket spännande på museiområdet. Det mesta händer inte med hjälp av de formella kulturpolitiska anslagen utan med hjälp av pengar från kommuner, regionalpolitiska anslag, företag och EU. Låt mig ge några intressanta exempel. Det första är den högre restaurangutbildningen i Grythyttan, en del av Universitetet i Örebro. Där finns Måltidens hus, som några galningar, som man brukar säga, ledda av Carl Jan Granqvist från Grythyttan fick den svenska paviljongen i Sevilla att etableras mitt ute i skogen, där det nu föds väldigt intressanta tankar på ett måltidsmuseum, ett aktivt museum som samspelar mellan lärande och museum. Det är ett stort projekt, det kan bli unikt både för Europa och för Sverige och sätta Sverige än starkare på kartan när det gäller restaurangnäringen. Det är viktigt att det finns med i kommande tankar att staten vågar satsa på det nya och det annorlunda och det som är viktigt för framtiden. I det gamla industriområdet Bongbro, som lite grann talar om industrialismens storhetstid, har det väldigt länge varit mycket tomt. Nu händer det mycket där. Nya företag etableras. Men där är också en utställning av modern svensk design i nyligen iordningställda lokaler. Det är ett initiativ som tagits av kommunen tillsammans med Arbetslivsinstitutet. Det handlar om en levande utställning. Det handlar om att kombinera utbildning och demonstrationer med utställningsverksamhet, att nå företagarna i Bergslagen, att se vilken betydelse industridesign har både för det goda livet, de goda produkterna, skönheten, och för marknad, tillväxt och strukturomvandling. Från Örebro län väckte vi under allmänna motionstiden en motion om kulturannex till de stora kulturinstitutionerna. Idén är inte vår egen. Äras bör de arbetslivsforskare som tittat på utvecklingen i hela landet. De har sagt att det vore av utomordentligt stort värde om man skulle kunna använda den kunskap och kompetens som finns på de stora kulturinstitutionerna för att skapa något nytt i andra delar av landet. Karlskoga kommun har tagit tag i den idén. Där ligger Boåsberget. Boåsberget är en 20 000 kvadratmeter stor anläggning, stora industrilokaler, byggda i bergen i försvarsmaterielens Karlskoga. Den byggdes under brinnande krig för att skapa skyddade verkstadslokaler. I dag står de tomma eller används som lager, men det är oerhört spännande, väldigt vackra tjusiga lokaler. Där väcktes idén om en annex till Moderna museet. Där för man överläggningar med David Elliott om att göra någonting riktigt spännande, men det krävs pengar för det. Det ryms inte i den ganska knappa budget som Moderna museet har i dag. Visst vore det spännande om vi i Sverige skulle kunna göra någonting som hade samma lyskraft som danskarnas Louisiana, om vi i mitt i vägen mellan Oslo och Stockholm skulle kunna skapa en mötesplats för svensk konst som lockade, som fick andra grupper än de som normalt går på de moderna museerna att möta den moderna svenska konsten. Jag vet att det är en lång väg dit. Jag vet att det finns mycket som konkurrerar. Jag vet också att många museer är självklara i huvudstaden. Vi har haft en lång diskussion om Nobelmuseum. Nu finns det tankar hos Vetenskapsakademien och Nobelstiftelsen att lägga museet till Stockholm, men finansieringsfrågorna är inte lösta. Säkert måste staten vara med i något som kan vara en av de mest intressanta satsningarna på att marknadsföra Sverige. Men det är också viktigt att man hittar länken till Alfred Nobels hembygd och Björkborn. Fru talman! Jag tror att det är viktigt att om vi menar allvar med tillväxt, utveckling, kultur och spännande upplevelser då måste vi våga satsa på kultursektorn. Då måste vi också våga att satsa långsiktigt och inte bara i projektform i hela landet. Jag har respekt när kulturutskottet med anledning av motionen om Riksidrottsmuseum säger att staten inte kan ta över finansieringsansvaret för alla initiativ som görs. Men jag tror att det är farligt om man inte vågar tänka nytt, inte vågar se det som händer i olika delar av landet, som är så spännande och som skulle kunna betyda så väldigt mycket både för kulturlivet och för tillväxten i hela vårt land.

Fru talman! Frågan om arkivväsendet är mycket aktuell. I förra veckan hittade man på Krigsarkivet talsböcker. De förvarades så illa att de nu är mögelskadade. Stora delar av samlingen måste därför slängas. Hur ska arkivmyndigheten efter ett sådant slarv med kort varsel lyckas avsätta medel för att rädda dessa böcker? Är det rimligt att man avsätter 25-27 anställda - bl.a. forskare - som ska slänga, avfukta och torka dessa böcker? Finns det någon annan möjlighet. t.ex. att arkivvården kan ta sig an dessa böcker? Krigsarkivets verksamhet kommer annars att avstanna på grund av de fuktskadade böckerna. Jag tycker att detta är ett stort problem. Tidigare år har regeringen upprepat mantrat: Arkivmyndigheterna har i huvudsak uppnått de för verksamheten uppsatta långsiktiga övergripande målen, och verksamheten svarar upp mot kraven på en effektiv användning av insatta resurser. I högsta grad kan detta nu ifrågasättas. Som tur är har ett av Vänsterpartiets tidigare krav lett till ett tillkännagivande, nu i kristdemokratisk tappning, och det tackar vi särskilt för. Ett enigt utskott har yrkat bifall till denna motion där det föreslås att regeringen ska ta initiativ till en mer omfattande granskning av arkivväsendet. Fru talman! Vi i Vänsterpartiet anser att en sådan här granskning måste omfatta arkivens funktion som myndighet och förvaltare eller förvarare. Arkivens uppgifter är att skapa kännedom om kulturarvet och att öka allmänhetens tillgång till arkivmaterialet. Informationsteknikens utveckling medför en ny situation och nya möjligheter för arkiven. Därför bör det i utredningen ingå hur den nya tekniken kan förbättra tillgänglighet och arbetssätt. Man bör fråga sig: Utnyttjas resurserna på bästa sätt? Hur fungerar det efter sammanslagningen mellan Riksarkivet och Krigsarkivet? Går det att uppnå en bättre samordning genom att utnyttja personalresurserna och lagringsmöjligheterna på ett effektivare sätt? Kan vissa delar av arkivmaterialet utlokaliseras? Man bör också ställa sig frågan: Hur fungerar avgiftssystemet inom arkivvården? Innebär avgifterna att myndigheter avstår från att överlämna arkivmaterial? Hur påverkas arkivväsendet av EU medlemskapet? Vidare bör man fråga sig hur man kan använda sig av den nya tekniken för att tillgängliggöra materialet ute i landet. En annan viktig fråga som tas upp i betänkandet är hur det elektroniska kulturarvet ska kunna säkras för framtiden. Man kan fråga sig: Är det hårddiskar som arkiven i en framtid kommer att ta hand om? Eller kan man på annat sätt bevara tidskrifter, böcker eller brev som endast ges ut i elektroniska nätverk på annat sätt? Vem har ansvaret för det och hur ska detta göras? Med anledning av det sistnämnda yrkar jag bifall till reservation nr 3.

Fru talman! Under flera år har Riksarkivet pekat på vikten av att den svenska arkivskatten görs tillgänglig för nya användare. Särskilt viktigt är det att nå ungdomar och studerande på olika nivåer, säger man på Riksarkivet. De talar också om att arkivmaterial är ett bra hjälpmedel för högskolestuderande som inte vill basera sin historieutbildning på bara litteraturstudier. Dessa tankar finns också med i Centerpartiets motion och att det finns behov av ett landsarkiv i Växjö. I början av 1999 blev högskolan i Växjö universitet. En anledning till universitetsstatusen är den omfattande utbildningen och forskningen inom historieämnet. Inriktningen har en klar profil på lokal och regional historia, en specialitet som kräver tillgång på lokalt arkivmaterial. Det offentliga materialet från Småland är i dag arkiverat vid Landsarkivet i Vadstena. Det geografiska avståndet mellan den lokala forskningen och arkivet är en nackdel, och det lär också finnas vissa problem att ta sig mellan dessa orter. Växjö är ett gott skäl för en decentralisering av arkivfunktionerna och för en etablering av ett landsarkiv eller möjligen en arkivdepå i Växjö. Riksarkivet har satt upp fem kriterier för etablering av landsarkiv och Växjö uppfyller alla. Fru talman! Ådalen har genom beslut i kammaren i förra veckan förlorat flera arbetstillfällen genom att försvaret läggs ned i Sollefteå. Det är vår skyldighet att hjälpa till med ersättningsjobb, vilket för övrigt en omställningsgrupp redan arbetar väldigt konstruktivt med. I Ramsele, strax utanför Sollefteå, finns i dag Svensk arkivinformation - SVAR. Där finns en utvecklingsmöjlighet och möjlighet till många jobb om staten och Riksarkivet bara är redo att öka anslaget. Nu när informationstekniken utvecklas snabbt bör det vara möjligt att satsa på en digitalisering av SVAR. Det medför att den mikrofilmsteknik som SVAR:s produkter och tjänster baseras på i dag kan kompletteras med den digitala tekniken. En annan avdelning inom arkivväsendet som bör kunna ses över är Krigsarkivet. I dagarna har vi ju kunnat läsa om att material från 1700 och 1800-talen håller på att mögla. Det är en mycket tråkig upplysning eftersom det är värdefull historia som riskerar att gå förlorad om man inte lyckas rädda materialet. När nu detta material måste tas om hand på bästa sätt, bör man titta på Krigsarkivets framtid. Det skulle vara möjligt att passa på att flytta hela arkivet. Och vad är då lämpligare än att flytta det till Sollefteå, som är en gammal militärstad? Arkivens arbetssituation har ju förändrats bl.a. beroende på den snabba tekniska utvecklingen som jag nyligen talade om, och med den ökade mängd material som finns ändras ju arkivens förutsättningar. Charlotta Bjälkebring var inne på en fundering om ifall arkivväsendet kan utlokaliseras. Jag är av den bestämda åsikten att det är fullt möjligt. Jag tror att det skulle vara utvecklande och lättare att ta till sig den moderna tekniken om man tvingades att göra en förändring i sin verksamhet. Detta bör man ha i åtanke när utvärderingen av det statliga arkivväsendet ska genomföras. Slutligen, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 3, som handlar om att säkra det elektroniska kulturarvet. Jag räknar med att Lennart Kollmats kommer att utveckla detta. Därför kommer jag inte att förlänga debatten med att förklara det värdefulla i detta. Givetvis står jag bakom alla våra övriga reservationer, men för tids vinning avstår jag från att yrka på dem.

Fru talman! Betänkandet är inte så tjockt, men det är ändå två saker i det som känns extra angelägna. Först är det begäran om en utvärdering av det statliga arkivväsendet. Vi måste ju ha klart för oss att anledningen till att arkiveringen över huvud taget fungerar till dels är att det sköts effektivt. Det är inte enbart Kristdemokraterna som har motionerat i frågan. Jag hörde att också Vänsterpartiet tidigare har gjort det. Även Riksdagens revisorer uttryckte 1998 önskemål om ett initiativ till en mer omfattande granskning av arkivvården. Det är förvånande att det ska ta så lång tid att ta fram direktiv med tanke på den omfattande stab som regeringen håller sig med. Vi får se om utskottets eniga uppfattning kan skynda på När det gäller den andra frågan som jag vill ta upp hade vi inte samma framgång med vår motion som Kristdemokraterna hade med sin. Men vi har i alla blivit tre partier om reservationen. Elektroniken är ett utomordentligt hjälpmedel, men den orsakar, som alla nya medel, också problem. Utvecklingen går så snabbt att man knappt hinner lära sig ett system förrän ett nytt är på väg. Då är det lätt att missa arkivfrågorna. De är ju inte de första som man tänker på när man jobbar med de nya medierna. Av utskottskansliets redovisning framgår att frågan uppmärksammats för ganska länge sedan i en motion från 1994, och motionen vann kammarens gillande. Det är frapperande hur lång tid det ibland kan ta innan det blir resultat. Nu finns det en projektgrupp inom Riksarkivet som förhoppningsvis har kommit i gång med sitt arbete. Reservationen går ut på att vi vill att regeringen tar fram en handlingsplan för hur arkiv ska bli fullständiga, då vi korresponderar med varandra via epost och informationen digitaliseras. Det får inte uppstå ett antal års tomrum mellan tryck på papper och bevarandet av ettor och nollor. Slutligen noterar jag att socialdemokrater och moderater återigen har funnit varandra i kulturfrågor i dess helhet.

Fru talman! Jag tänker ta upp det som jag tycker är det allra viktigaste av det som är på gång på det här området och som också flera av motionärerna berör. Först gäller det den ökande användningen av epost och kommunikation på datorer. Det som tas upp i motionerna, och som jag även instämmer i, är att det finns en väldigt stor risk för att mycket material går förlorat i takt med att utvecklingen går allt snabbare på det här området och vi därför inte förmår att fånga upp och bevara det som är ute på nätet t.ex. Detta är en stor risk som man bör ta på allvar. Utskottet har tidigare tagit upp den här frågan. Det finns ju något som heter pliktexemplarslagen, som innebär att sådant som finns i s.k. fixerad form, dvs. cd-rom, disketter, videokasetter m.m., måste bevaras. Men s.k. on line-kommunikation, framför allt e-postkommunikation, behöver inte bevaras. Nu sker det i vissa fall ändå. Jag har en bakgrund i Malmö kommun. Redan när jag slutade där för något år sedan var kommunalråden tvungna att spara alla brev som de tog emot och skickade, även e-post, så i viss mån täcks detta redan upp, men det måste ju täckas över hela fältet. Det måste finnas ett system i detta så att det bevaras. Någon gång långt in i framtiden kommer man att säga att detta är ett kulturarv. Det som nu känns modernt och nytt kommer att vara en del av historien i framtiden, så det är väldigt viktigt att man gör något av det. Riksdagen tog i dag initiativ till att den s.k. pliktexemplarslagen ska ses över, så att man även tar hänsyn till e-postkommunikation i första hand. Resultatet av utredningen bör påskyndas. I dag ligger remissvaren hos Utbildningsdepartementet. Men resultatet måste ju fram så snabbt som möjligt, så att man kan komma med åtgärder. Jag tycker att det är ganska självklart att man i det fortsatta arbetet bör utgå från den utredning som har gjorts och de remisssvar som har skrivits, för annars har ju arbetet skett i onödan. Det tycker jag är en viktig utgångspunkt. En fråga som har tagits upp här och som också har ett samband med e-postkommunikationen gäller en utvärdering av det statliga kulturväsendet. Det är också en fråga som kulturutskottet har väckt. Utskottet har vidarebefordrat till regeringen att man tycker att det är väldigt viktigt att en utvärdering kommer till stånd, och då naturligtvis en oberoende sådan så att det inte blir insnöade åsikter. Även Riksdagens revisorer har instämt i att det är väldigt viktigt att få fram en sådan utvärdering. Motiven är först och främst att arkivlagen har funnits i tio år. Under de tio åren har situationen förändrats mycket på området. Det är inte minst den snabba tekniska utvecklingen, som är intressant för bevarandet, och hur man ska hantera ökade mängder av material. Det är två saker som är speciellt viktiga i sammanhanget. Det gäller för det första att bevara det elektroniska kulturarvet. Här finns i dag stora problem. Det handlar också om att tillgängliggöra elektroniskt material. Det kan också innebära att saker som finns i pappersform i dag kan göras om till elektronik, dvs. datoriseras, så att det når ut över hela landet. En forskare som sitter i ena änden av landet kan då finna material i andra änden av landet utan att behöva resa fram och tillbaka. Det tycker jag är en viktig fråga. Här kan man också konstatera att utskottet är enigt. Den oberoende utvärderingen bör påskyndas, eftersom det är väldigt viktigt. Vi har redan initierat detta, så frågan är inte ny. Det finns all anledning att ta tag i det. Även resultatet av E-pliktsutredningen, som jag tidigare redovisade, bör påskyndas.
Fru talman! Det var intressant att höra de sista orden som Lennart Kollmats sade i sitt inlägg när han lämnade talarstolen. Han brukar aldrig säga någonting när vi finner varandra i olika samarbeten, men det finner han tydligen mer naturligt. Därmed vill jag också ha sagt att vi här har ett betänkandet där vi moderater står helt bakom majoritetsskrivningen. Det kanske inte är så ofta i och för sig. Oppositionens uppgift är å andra sidan att opponera. Skulle det någon gång vara så att majoriteten får samma goda idéer som oppositionen är det inte något fel i det. Arkiven är väldigt viktiga som samhällets minne. Ett samhälle utan museer och arkiv får minnesförlust, och då görs det väldigt allvarliga misstag. Förutom att man inte kan lära sig av de tidigare begångna misstagen vet vi faktiskt att våra arkiv haft stor betydelse för t.ex. rättsprocesser in i föregående sekel som emanerade i förhållanden på 1600-talet. Vi kan bara tänka på Skattefjällsmålet mellan svenska staten och samerna som byggde på de överenskommelser som hade brutits och som var gjorda i mitten på 1600-talet. Då var det väldigt viktigt att man kunde gå tillbaka och finna de orginalhandlingar som avgjorde det målet. Det är alltså viktigt att människor som har rätt också kan få sin rätt. Det är kanske inte det vi ofta tänker på när vi talar om arkiv. Vi vill gärna skicka med från vår sida ett par varningssignaler, fastän vi står bakom betänkandet, som gäller bl.a. det som en del har berört här om elektroniska medier och den snabba utvecklingen. Det är framför allt den ständiga utvecklingen med förändringar av det vi brukar kalla för hårdvara som är ett problem. De av våra arkiv som har fört över material eller som har fått material via elektroniska medier måste ständigt se till att allteftersom utvecklingen sker att föra över dem till nya läsbara former, vilket är svårt, kan förstöra kvaliteten och framför allt är ganska kostsamt. Alla kan dessutom inte skaffa sig och ha en hel uppsättning med utrustning hela tiden. Låt mig ta ett litet exempel ur min egen erfarenhet. Jag spelade år 1973 in riksdagens sista högtidliga öppnande på öppen-spole-video. Det fanns då. Det finns i dag icke en apparat i det här landet där jag kan sätta i de båda spolarna och lyssna på Lars Orups kommentarer, höra på klampmarsch och paradmarsch. Det finns alltså inte någon sådan, och det är inte så förfärligt länge sedan. Det är många sådana misstag som har gjorts där vi i dag har svårt att komma åt den information och de fakta som finns. Det andra som vi måste se upp med och som det kan finnas skäl för oss att återkomma till sedan är att den moderna tidens miljöföroreningar förstör. Det gäller inte bara det som nu har refererats till när det gäller Krigsarkivet och mögel. Både i vårt land och i andra länder har man bekymmer med luftföroreningar som löser upp pergament, förstör gamla skinnband och mycket annat. Det är stor anledning att samordna forskningen på miljöområdet också med arkivvården. Det tredje som jag skulle vilja skicka med en varningssignal för gäller överförandet efter det att Svenska kyrkan och staten delvis har gått skilda vägar. Det finns trots allt arkivalier, eftersom kyrkan har varit en statlig institution under cirka fyra och ett halvt sekel, som ska föras över. Det har inte varit det allra lättaste att göra det. Jag satt med i den utredning som tittade på de frågorna och lade fram ett förslag om hur det hela skulle klaras av. Det har visat sig att så enkelt som vi hoppades att det skulle vara är det inte. Det är väldigt viktigt i glappet mellan olika organisationer eller i glappet mellan olika former för förvarande att inte viktigt arkivmaterial försvinner. Fru talman! Det kan föranleda oss att återkomma. Men den här gången ställer vi oss bakom majoritetstexten.

Fru talman! I det här korta betänkandet behandlas, som flera talare har varit inne på, arkivfrågor utifrån motionsyrkanden från den allmänna motionstiden. Nu kan man drabbas av tanken att ämnet är ointressant med tanke på betänkandets tjocklek. Men så är det självklart inte. Jag uppfattar det som att utskottet är ganska enigt i synen på hur värdefulla våra statliga och även andra arkiv är. Det som särskilt ska noteras är att utskottet föreslår att riksdagen med anledning av ett motionsyrkande från oss kristdemokrater som sin mening ska ge regeringen till känna att det är angeläget att den av regeringen aviserade utvärderingen om arkivväsendet snarast påbörjas. Jag återkommer strax till argumenten för det. Det är bra att regeringen har insett behovet av denna utvärdering, men vi kristdemokrater anser samtidigt att senvärdigheten i behandlingen av frågan är anmärkningsvärd. Det är detta som också kulturutskottet har ställt sig bakom. Precis som flera talare har sagt här förut är arkivfrågorna mycket viktiga. Myndigheters arkiv är en del av det nationella kulturarvet och ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov. Runtom i landet finns ett antal arkiv av olika karaktär som förvaltar betydande arkivbestånd. Det handlar om att vårda och bevara, men lika mycket om att ge tillgång till värdefull historia. Dessa samlingar speglar människors egna tankar, föreställningar, handlingar och symboler. Vi kan följa idéer och handlingsmönster i vårt rika kulturarv från tidig medeltid fram till våra dagar och se hur det moderna Sverige växer fram på såväl central som regional och lokal nivå. Det är därför viktigt att se till mångfaldigheten och tillgängligheten på detta område. Birgitta Sellén från Centerpartiet tog upp hur viktigt det är med barn och ungdomar. Jag kan inte låta bli när vi nu talar om arkiven att nämna exempel på projekt där folkrörelsearkiv och landsarkiv inlett samarbete med skolor i historia. Exemplet som jag har här en bok som heter Människor på väg. Det är en exempelsamling av arkivhandlingar. Genom detta projekt får lärare och elever upptäcka arkiven som en viktig väg att få grepp om den lokala utvecklingen. Det måste vara spännande att få studera hur de stora händelserna i Sverige, i Europa och i världen märks i lokalsamhället. Precis som Birgitta Sellén sade tror jag att barn och ungdomar inte minst i dag behöver en konkret och lokal förankring i sin undervisning, inte minst i historia och religion. Nya utmaningar finns också på detta område med den nya tekniken. Jag nämner, som sagt, detta exempel bara för att visa vilken viktig uppgift arkiven har och betydelsen av att de får möjligheter att utvecklas. Att förmedla kulturarvet till nya generationer är en gemensam uppgift för hela samhället. Varje människa har ett ansvar för att lämna efter sig både yttre materiella värden och inre andliga och kulturella värden. Att förmedla ett kulturarv handlar inte bara om konkreta lämningar utan också om ett för ögat osynligt arv i form av värderingar och normer. Detta är centralt i det kristdemokratiska tänkandet. Kulturinstitutioner, kulturhistoriska besöksmål, förvaltning och vård utgör den fasta delen av vårt kulturarv. I vårt svenska kulturarv ingår också historia och tradition, religion och livsåskådning, språk och etiska och moraliska normer. Kulturarvet är således inget som är givet en gång för alla, utan det berikas ständigt av nya upplevelser och erfarenheter liksom även av kontakter med andra länder och kulturer. Precis som någon tidigare har sagt här är det viktigt att ha god kännedom om sitt eget kulturarv, eftersom det är en förutsättning för att bygga upp en egen identitet och för att kunna respektera andras kultur och värden. Varför tycker vi då att det är så angeläget att den aviserade utvärderingen av arkivväsendet snarast påbörjas? Precis som det anges i betänkandet och som redan har berörts t.ex. av Charlotta L Bjälkebring har arkivlagen varit i kraft i snart nio år. Arkivens arbetssituation har förändrats, bl.a. beroende på den snabba tekniska utvecklingen och ökade mängder av material, en utveckling som i grunden ändrar arkiveringens betingelser. En utvärdering bör bl.a. belysa resursutnyttjandet, lokaliseringar och möjligheterna i en ny informationsteknisk tid. Precis som nyss har sagts föreslog Riksdagens revisorer i en skrivelse till regeringen i oktober 1998 att en mer omfattande granskning av arkivvården skulle göras. Enligt revisorerna borde fem aspekter särskilt beaktas vid en sådan granskning, nämligen gallring av enskilda arkiv i anslutning till den ständigt ökande omfattningen av arkivvården, digitaliseringen av arkivvården, avgiftsfinansieringen av arkivvården, innebörden av Sveriges EU-anslutning för arkivhanteringen samt kompetensfrågor inom arkivverksamheten. Förutom dessa nämnda områden finns det också andra viktiga frågor som jag anser bör behandlas vid en utvärdering. Jag tänker på landsarkiven och även på samverkan med folkrörelsearkiv och andra enskilda arkiv. Fru talman! Kristdemokraterna har inga reservationer vid det här betänkandet utan tillstyrker majoritetens förslag.

Kammarens sammanträde återupptas, nu för riksdagens frågestund. Följande statsråd deltar i denna frågestund: Justitieministern besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt område. Övriga statsråd besvarar frågor var och en inom sitt respektive ansvarsområde. Jag ger omedelbart ordet fritt.
Fru talman! Jag kommer som bekant från Blekinge. Den 1 maj 1999 påbörjade polisen i Blekinge uppbyggnaden av en gränspolis för att ha en väl förberedd gränskontroll den dag Sverige blir operativ Arbetet har varit mycket framgångsrikt och har gett mycket goda resultat. Den här satsningen har kommit hela det svenska polisväsendet till del på så sätt att många av dem som är gripna för tillgreppsbrott har begått brott i stora delar av Sverige och även i Norge. Kostnaden för det här projektet får tas inom ordinarie budget, vilket är ganska svårt för en polismyndighet av Blekinges storlek. Det här har gett ett mycket bra resultat i brottsbekämpningen och värdefulla kunskaper inför Sveriges framtida Schengenmedlemskap.
Fru talman! Det är naturligtvis viktigt att alla våra polismyndigheter som har ansvar för gränskontrollen utvecklar sina metoder för att kunna säkerställa en bra kontroll när Schengensamarbetet träder in i sin operativa fas om ungefär ett år. Blekinge polismyndigheter har visat sig vara mycket kapabla när det gäller att utveckla metoder, och det är självklart att det ska ske inom ramen för ordinarie budget. Hur budgeten ser ut hos de olika polismyndigheterna är beroende på vad man kommer fram till i de gemensamma överläggningar som länspolismästarna har med Rikspolisstyrelsen. Regeringen kommer för sin del med en vårproposition redan i nästa vecka där vi anger ramarna för rättsväsendet under nästa år och två år därefter, och därefter har naturligtvis Rikspolisstyrelsen att fundera över hur de nya resurser som tilldelas polisen bäst ska fördelas. Det här med gränsskyddet är naturligtvis en av de frågor som kommer att behandlas i det interna budgetarbetet.
Fru talman! Jag tackar så här långt för svaret. Men den bistra verkligheten är sådan att lilla Blekinge inte har fått några extra pengar för detta, trots att man gör nytta för en stor del av Sverige och i viss mån även för Norge. På något sätt är det ju inte alla polismyndigheter som är så belägna att de har den här Schengenverksamheten. Jag undrar om justitieministern är beredd att i direktiven till Rikspolisstyrelsen tala om hur viktigt det är att man gör ett bra förberedelsearbete för det kommande Schengeninträdet, att så att säga öronmärka pengar för detta redan i direktiven till
Fru talman! Öronmärkta pengar sysslar vi inte med numera, det vet nog Jeppe Johnsson. Vad vi däremot sysslar med är att tala om för våra myndigheter vad regering och riksdag prioriterar, vad som är viktigt och vad man ska inrikta sin verksamhet på. När det gäller gränskontrollen har den varit uppe i flera budgetpropositioner under senare år, och den kommer säkerligen att finnas med både i vårpropositionen som kommer om en vecka och i budgetpropositionen i höst. Givetvis är det för statsmakterna viktigt att myndigheterna genomför allt det praktiska arbete som behöver göras för att säkerställa gränskontrollen. Det har ju varit bakgrunden till en del resursförstärkningar som tidigare har givits till polismyndigheter och som kommer framöver.
Fru talman! Jag har en fråga till kulturministern. Nästa vecka ska vi i den här kammaren behandla och debattera konstitutionsutskottets betänkande rörande den kommersiella lokalradion och andra mediefrågor, dock inte den ideella närradion. Det bekymrar mig. I dag är det 1 100 organisationer landet över som förfogar över sändningstillstånd i 150 närradiostationer. Tyvärr minskar antalet sändande organisationer, medan kommersiella aktörer tar över sändningstillstånd och faktiskt köper in stationer. Oroar det också kulturministern? Kan man tänka sig att kulturministern tar initiativ till analytiska åtgärder, kanske någon typ av överväganden och åtgärder, för att stärka den kvarvarande ideella lokalradion?
Fru talman! Vi har gjort olika insatser för att stärka närradions möjligheter. Vi har tagit bort avgiften helt. Dessutom har vi sett till att man kan vara en medieförening, att man kan sända närradio om man är en medieintresserad ungdomsgrupp, om man t.ex. går på en medielinje i gymnasieskolan. Det har varit väldigt bra för närradion. Samtidigt har vi också noterat det Kenth Högström tar upp. Vi har noterat att stora medieaktörer, några av de allra största medieföretagen i Sverige, har börjat köpa in sig och delvis ta över dessa närradiotillstånd. Det är en utveckling som bekymrar oss. Den är inte så stark och finns ännu bara på några få ställen i landet. Men det är tillräckligt för att vi från Kulturdepartementets sida ska se över detta. Skulle vi se att utvecklingen är på väg åt fel håll kommer vi också att föreslå åtgärder.
Fru talman! Jag tackar kulturministern för svaret. Jag hoppas också att denna analys sker snabbt, för det här går nu fort. Ta t.ex. Bonnierföretagen och Kinneviksföretagen. Ta Radio Lappland, som faktiskt förfogar över tiotalet tillstånd och som bygger rikstäckande nätverk precis som vissa av de kommersiella lokalradioaktörerna gör, något som vi på onsdag faktiskt ska försöka hindra fortsättningen av. I Danmark ger staten reella anslag till närradion, liksom man gör i Tyskland, allt för att underlätta för de ideella organisationerna att hålla i gång det vi kan kalla mångfald i etermedierna. Den bästa mångfald vi kan ha är att vi har en levande närradio. Jag hoppas att kulturministern snabbt kommer tillbaka i denna fråga.
Fru talman! De stora aktörerna är nu nämnda vid namn. Jag kan försäkra Kenth Högström om att vi från departementets sida, från regeringens sida kommer att noga analysera den utveckling vi ser. Den är inte på bred front än, men vi har hög beredskap för att komma med förslag till åtgärder. Vi ska först göra en grundlig analys.
Fru talman! Min fråga riktar sig till justitieministern och rör 6 kap. 1 § i brottsbalken, om våldtäkt. I denna paragraf krävs ju att det ska vara fråga om hot, våld eller försättande i vanmakt. De här rekvisiten har kopplats till några svåra rättspolitiska diskussioner under egentligen tio års tid. Grunden är hur mycket en flicka eller en kvinna ska kämpa emot och protestera för att det ska räknas i domstolen. Det rör särskilt tre kategorier som upprör mig mycket. Det är handikappade som inte har kunnat kämpa emot. Det är unga som helt enkelt inte har torts. Det handlar också om berusade kvinnor som heller inte har kunnat kämpa emot.

Fru talman! Jag är nästan lite förvånad över frågan från Lena Ek. I samband med att vi tillsatte Sexualbrottskommittén för snart två år sedan uttalade jag att jag anser att sexualbrottskapitlet och flera av paragraferna i det inte återspeglar de värderingar vi har i samhället i dag. Jag anser att både terminologi och straffsatser behöver ses över för att anpassas efter dagens situation och de krav vi ställer på hur man ska bedöma övergrepp med sexuella förtecken som sker mot människor. Bakom det låg bl.a. den diskussion som uppstod i samband med att en kvinna i berusat tillstånd blev utnyttjad av flera män. Detta bedömdes icke vara våldtäkt. Jag anser att lagstiftningen inte bara ska spegla människors värderingar utan också ligga nära det ordval människor i allmänhet använder. De beteckningar som används i våra domstolar bör överensstämma med den uppfattning människor i allmänhet har. Det var anledningen till att Sexualbrottskommittén tillsattes. Den har ett brett uppdrag och kommer förhoppningsvis att avsluta sitt arbete under hösten.
Fru talman! Det låter ju väldigt bra. I den lagstiftning som finns nu, och som också har ändrats, nämns i förarbetena gruppvåldtäkt i någon endaste mening. Det sägs väldigt lite i direktiven till Sexualbrottsutredningen. Just i de här fallen har ett sådant händelseförlopp ofta kopplats ihop med någon av de tre kategorierna, särskilt när det har gällt berusade kvinnor. Min följdfråga är då: Är justitieministern beredd att se till att det kommer ett lagstiftningsförslag på riksdagens bord som är klart och tydligt och där man också fullföljer de intentioner som ministern har talat om?
Fru talman! Jag anser att ansvaret för att säkerställa att utredningen kommer med ett förslag som utgör ett gott underlag för regeringens arbete att utarbeta ett förslag till riksdagen, för närvarande ligger hos de politiska partierna. Det är en parlamentarisk utredning. Riksdagen har all möjlighet att via sina representanter i utredningen påverka vilket förslag utredningen ska komma med.
Fru talman! Det är självklart. Jag tror att alla riksdagens partier just nu är väldigt engagerade i de här frågorna. I direktiven till utredningen, som styr utredningens arbete, finns det väldigt lite sagt om de här frågorna. Därför är det intressant att veta vilken vilja regeringspartiet har på just de här områdena.
Fru talman! Jag vet inte om Lena Ek är missnöjd med direktiven. Själv anser jag att de är mycket vida och ger ett mycket stort utrymme för utredningen att överväga alla upptänkliga frågor som har anknytning till den totala översyn av sexbrottskapitlet som det handlar om. Regeringspartiet är också företrätt i utredningen.

Fru talman! När det gäller just brottet inbrott har vi haft en minskning i landet i sin helhet. Men det är också så att det på vissa håll i landet har skett en ökning av nästan alla typer av brottslighet. Det gäller bl.a. i en del av förstäderna till våra storstäder. Det är en av bakgrunderna till den storstadssatsning som regeringen har gjort när det gäller att säkerställa att just storstäderna på ett brett sätt angriper de problem som man har när det gäller segregation, arbetslöshet och marginalisering av befolkningen. Det är den typen av faktorer som ligger bakom en hög brottslighet i de här orterna. Det brottsförebyggande och brottsförhindrande arbetet är en del av storstadssatsningarna. Därutöver finns det andra satsningar som sker just i Bergsjön när det t.ex. gäller att utveckla högskola och andra faktorer som påverkar den positiva utvecklingen av en ort. Det är den typen av satsningar vi behöver. Det är ett sätt att också förebygga och förhindra brottslighet.
Fru talman! Det är alldeles utmärkt att man gör den typen av satsningar. Men min fråga var: Vad tänker justitieministern göra för att säkra tillräckliga polisresurser för att garantera människorna säkerhet i Alldeles nyligen var det en skottlossning i Bergsjön i närheten av en restaurang. Det tog 35 minuter innan man fick dit några poliser. Det är alldeles otillständigt att det är på det sättet att människor inte ens kan säkras snabba utryckningar. Det är en ren polisfråga, och jag undrar vad justitieministern avser att göra för att människor ska kunna leva säkert även i Bergsjön.
Fru talman! Som Göran Lindblad säkert känner till har regeringen ingen möjlighet att styra polisresurser på enskilda orter. Den styrningen sker via Rikspolisstyrelsen. Det vi från regeringens sida kan göra, och riksdagen i sin del av beslutsfattandet, är att säkerställa att polisen totalt sett har de resurser de behöver. Därför har polisen under senare år fått nya tillskott som bl.a. har fördelats med fördel till storstadsområdena, på grund av den problematik som finns där. Regeringen har uttalat att man avser att återkomma med ytterligare förslag för att förstärka polisens resurser. När det gäller att garantera säkerheten för medborgarna - det må vara i Bergsjön eller någon annan ort i vårt land - handlar det inte bara om vad polisen kan göra. Det finns mycket mer att göra för att öka tryggheten och säkerheten i vårt samhälle. Det kräver samarbete mellan polis och andra myndigheter, men också att man involverar skola och enskilda personer i det. Det sker för närvarande i Bergsjön. Där har man nämligen insett att det här handlar om något mycket vidare och svårare än bara fler poliser.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Ingegerd Wärnersson. Just nu pågår IT i Skolan, eller ITiS-projektet som det kallas. Det är en mycket ambitiös satsning på kompetensutveckling för personal inom skolan. Så här står det på ITiS hemsida: Den nationella satsningen på IT i Skolan, ITiS, genomförs under tre år 1999-2001. ITiS omfattar ungdomsskolan, dvs. Har projektet kommit så långt att man redan nu kan se att alla de uppräknade skolformerna verkligen har kommit med?

Fru talman! Förmågan att utnyttja den möjlighet som IT ger kommer att bli en ny klassfråga, om det inte redan är det. Därför är det bra att man verkligen satsar på skolan, där man når alla. Men inom skolan finns det också skillnader i tillgänglighet och möjlighet att tillgodogöra sig informationstekniken. Jag undrar om de skillnader som finns har uppmärksammats i satsningen med ITiS projektet så att man i förlängningen verkligen når alla elever. Det är ju dit man vill komma. Jag tänker speciellt på eleverna i särskolan och specialskolan. Där måste man antagligen tillföra inte bara kompetens utan också hårdvara. Har man verkligen nått de grupperna också?

Fru talman! Jag har en fråga till skolministern. I tisdags överlämnade Kunskapslyftskommittén sitt slutbetänkande. Jag har haft förmånen att vara med i det arbetet, och det har varit väldigt positivt. Men i det nya förslag som överlämnades till skolministern ändrades inte de orättvisor som finns i studiestödssystemet för vuxna. I går presenterade Kristdemokraterna en rapport om hur vi vill ha ett förutsägbart och sammanhållet studiesystem. Min fråga till skolministern är: Tänker skolministern titta på vårt förslag till ett studiestödssystem som är förutsägbart och sammanhållet, nu när Kunskapslyftskommittén faktiskt presenterar ett studiestödssystem med liknande brister som det som nu finns har?

Fru talman! Jag förstår att det kan vara svårt. Betänkandet var på 746 sidor, så det finns mycket att ta sig igenom. Men kvar är att det studiestödssystem som gäller för vuxenutbildningen är lite annorlunda än det som hittills har tagits fram. Där återstår alltså en del att göra. Det känns viktigt att vi inte förlorar de människor som är motiverade och som vill veta vilka villkor som gäller om de börjar studera engelska på gymnasial nivå. Det är förutsägbarheten som jag ser som viktig. Jag undrar om skolministern är beredd att ta med sig det i bagaget.

Fru talman! Jag har en fråga till socialministern. Det kommer alltfler rapporter om ett ökat antal fall av tinnitus. Det är, eller håller på att bli, en folksjukdom. Nu finns det långt gångna diskussioner om rökfrihet på restauranger, och det är ju bra om den passiva rökningen minskar - den aktiva också för den delen. Men det verkar som om också ljudmiljön är ett stort problem i samhället på olika offentliga platser. Många ungdomar funderar kanske inte så mycket på hörseln i framtiden, men det är ändå ingen tvekan om att skadorna ökar. Förr var det ofta män som drabbades och fick skador i samband med värnplikt eller arbete i bullrande miljö. Men det har man kanske delvis kommit till rätta med.
Fru talman! Jag delar Lennart Kollmats uppfattning om att tinnitus håller på att bli en av våra stora folksjukdomar - framför allt som en följd av att vi inte har haft förmåga eller möjlighet att anpassa miljön till våra möjligheter att framföra ett liv i värdighet i denna miljö. De åtgärder vi ska vidta är alltså att se till så att de som fattar beslut inte bara om samhällsplanering, utan också om vilka verksamheter man ska ha i olika lokaler, också har möjlighet att reglera exempelvis ljudnivåer. Jag har svarat på en fråga här i riksdagen tidigare. Jag redovisade då vilka möjligheter man har på kommunalt håll att pröva verksamheter i offentliga lokaler och att anvisa vilka ljudnivåer som ska vara tillåtna. Jag anser att de möjligheterna är tillräckliga. Men problemet är att alltför få uppenbarligen utnyttjar dem. Vi får välja att gemensamt från de politiska partiernas sida uppmana våra lokala beslutsfattare att utnyttja de möjligheter som finns för att anpassa miljön till vad vi faktiskt tål, och vad som är hälsosamt.
Fru talman! Tack för det svaret. Det är som sagt väldigt många - jag har sett siffror på ca 50 000 personer - som har så svår tinnitus att den dagliga tillvaron påverkas. Detta är också en fråga om forskning. Hur ser det ut på det området? Vilka initiativ tar socialministern till att öka forskningen när det gäller just tinnitus och förebyggande av det? Att bota lär ju inte vara så enkelt. Vilken tidsplan finns det för de åtgärder som Lars Engqvist tog upp? Eller är detta något som sker med omedelbar verkan?
Fru talman! Vi har möjligheter enligt svensk lagstiftning att kontrollera vilka krav vi ska ställa på verksamheter i offentliga lokaler. Det handlar alltså inte bara om arbetsmiljöfrågor - vilket är ett viktigt problem - utan i allt växande utsträckning om ljudnivåer i anslutning till offentliga arrangemang, diskotek och annat. Här finns möjlighet för kommunerna att ange vilka ljudnivåer som ska vara tillåtna. Man kan alltså pröva detta mycket noggrant. Jag har uppfattningen att det sker i alldeles för liten utsträckning. Det betyder att vi med omedelbar verkan ska uppmana våra kommunala beslutsfattare att följa utvecklingen och vara mer observanta på vilka ljudnivåer som förekommer. Jag är övertygad om att vi måste forska på området. Det spelar naturligtvis en stor roll för människor som har drabbats av tinnitus. Men det absolut viktigaste, och det som måste ske nu, är att vi uppmanar våra kommuner att vara mer observanta och strikta när det gäller att tillåta höga ljudnivåer där ungdomar vistas, på exempelvis diskotek.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till justitieministern. Sedan justitieministern tillträdde har antalet polisanställda i Östergötland minskat med en femtedel. Det har bl.a. lett till att det vid årsskiftet i Norrköping fanns nästan 3 000 outredda polisanmälningar. Nu har man kallat in närpoliser, narkotikapoliser och andra som arbetar ute på fältet för att beta av denna stora ansamling av outredda anmälningar. Samtidigt rapporteras det om att amfetaminmissbruket och heroinmissbruket sprider sig allt längre ned i åldrarna bland ungdomarna i Norrköping. Jag undrar nu om justitieministern är beredd att erkänna vilket misstag det var att göra de stora nedskärningarna inom polisens verksamhet.
Fru talman! Frågeställaren borde kanske i första hand vända sig till sitt eget parti och fråga om man ångrar det beslut som man fattade i början av 90-talet om att göra nedskärningar på rättsväsendet. Den stora besparingen på polisen beslutades om under den tid då det var en moderat justitieminister. Under den tid som Socialdemokraterna har regerat har vi tillfört polisen nya resurser. De nedskärningar som beslutades om i början på 90-talet ledde till vissa minskningar av antalet poliser, men framför allt var det civilanställda som drabbades av detta. Det har inneburit vissa svårigheter för polisen på sina håll att kunna arbeta fullt ut på det sätt som man önskar. Men det har också handlat om att man har haft arbetsmetoder som inte har varit riktigt anpassade efter vad medborgarna kräver av en effektiv verksamhet. Det är bakgrunden till att vi i flera utredningar, som bl.a. Riksrevisionsverket har fått genomföra, försökt kartlägga hur polisen skulle kunna få ett bättre resursutnyttjande genom ändrade arbetstider och genom en annan arbetsfördelning. Detta börjar ge resultat på sina håll, men det finns också fortfarande kommuner som har problem.
Fru talman! Det är med beklagande jag måste konstatera att justitieministern ljuger. Det fanns ett krav från Socialdemokraterna i krisuppgörelsen i början av 1990-talet om att spara en halv miljard kronor på polisen. Den slutgiltiga besparingen blev 175 miljoner kronor. Under den socialdemokratiska regeringstiden har anslaget till polisen minskat med
Fru talman! Jag anser att det är den som sitter i regeringsställning som har ansvaret för den politik som man för. Jag tycker inte att det är värdigt ett tidigare regeringsparti att skylla på oppositionen och säga att den tvingade någon till någonting. Jag tycker att varje regering ska ta ansvar för sitt eget handlande, och jag vill inte bli beskylld för att jag ljuger när jag påpekar detta alldeles, tycker jag, relevanta faktum. Låt mig återgå till den fråga som ställdes om narkotikamissbruket. Regeringen har tillsatt en särskild narkotikakommission för att se över hur vi bekämpar narkotikan i vårt land. Det var länge sedan vi gjorde en sådan total översyn för att utvärdera de metoder vi använder både när det gäller repressiva åtgärder, information och behandlingsmetoder för dem som fastnar i drogmissbruk. Den kommissionen har i uppdrag att på grundval av den utredningen komma med nya förslag hur vi kan förbättra våra möjligheter att motverka narkotika i vårt samhälle. Vårt mål - ett narkotikafritt samhälle - står fast.
Fru talman! Jag tänker ställa en fråga till kulturministern om ljuv musik och det möjliga ekonomiska utrymmet i kulturbudgeten år 2001. Innebär förstärkning inom bl.a. musikområdet att medel redan nu kan omfördelas för att stötta Re:Orient så att de kan erbjuda en världsmusikfestival även detta år, kanske till hösten?
Fru talman! Re:Orientfestivalen är ju i huvudsak ett kommunalt åtagande. Stockholms kommun har ju valt att göra drastiska nedskärningar av kultursatsningarna, och det har drabbat Re:Orient. Kulturrådet har valt att stötta det även med statliga medel. Jag är olycklig över att det inte har gått att komma överens i denna sak. Men man kan inte premiera kommuner som väljer att dra ned kulturbudgeten genom att gå in och täcka upp alla svarta hål med nya statliga pengar. Det vore en fullständigt felaktig signal till de kommuner som väljer att fortsätta att satsa på kulturen. Vi har i stället valt att satsa på Forum för världskultur och den vägen på olika sätt försöka stötta världsmusiken och världskulturen. Vi kommer att försöka utveckla den arbetsmodellen.
Fru talman! Vi har ju ett nationellt ansvar. Kulturrådet har föreslagit ett tidsbegränsat nationellt uppdrag till Re:Orient och världsmusiken just för att de med sitt koncept med musikfestivalen kan sprida kunskap till hela landet om hur världsmusiken ska kunna spridas och hur man ska kunna jobba med frågan. Jag tycker inte att svaret är tillfredsställande. Jag skulle vilja ha lite mer besked från kulturministern om hur kulturministern vill stötta världsmusikens framväxt. Det gäller ju att inte lägga alla ägg i en korg. Kulturrådet har ju redan föreslagit Re:Orient som en av spridarna av världsmusik.
Fru talman! Forum för världskultur har valt att lägga en stor del av sina pengar på Rikskonserter som har engagerat ett antal projektledare och dragit i gång en bred verksamhet när det gäller världsmusiken för de medlen. Rikskonserter kommer dessutom att inleda en permanent verksamhet som kallas för Vattenhålet som ska ha en folkmusikinriktning, men den kommer också att rymma en del världsmusik. Så måste staten arbeta. Vi kan tyvärr inte premiera de kommuner som väljer att göra kraftiga nedskärningar på kulturen, vilket Stockholms kommun tyvärr gör.
Fru talman! Min fråga riktar sig till statsrådet Lövdén. Den gäller reglerna för småföretagare. Sverige har ca 810 000 företagare. 600 000 av dessa är s.k. soloföretagare. Nyligen har statsrådet presterat en lagrådsremiss om förenklingar på vissa marginella områden. Det kan gälla avdrag för levnadsomkostnader och avdragsregler för ombyggnad av lokaler. Min fråga till statsrådet är: När tänker regeringen presentera några reella förenklingar och förbättringar för Sveriges småföretagare? Det kan gälla beräkning av
Fru talman! Det är riktigt att regeringen i en lagrådsremiss har föreslagit vissa förenklingar och förbättringar för småföretagare. Som frågeställaren väl känner till bedrivs det ett ambitiöst arbete inom ramen för Simplexkommissionens arbete i Näringsdepartementet. Det är ett arbete som syftar till att göra det enklare för småföretagare, förändra regelverket och se till så att småföretagare har det lättare att utvecklas. Det arbetet bedrivs med oförminskad takt i
Fru talman! Nu tar statsrådet själv upp Simplexgruppen. Det är väl en av de åtgärder från Småföretagsdelegationens förslag som har havererat. Man började arbeta och nu har det havererat. Chefen har hoppat av. Enligt rykten finns det politiska tjänstemän som kallar de människor som försöker jobba med dessa förenklingar för de blå khmererna. Det är väl ändå inget trevligt sätt att bemöta människor som försöker förenkla reglerna för Sveriges småföretag?
Fru talman! Jag kan försäkra att arbetet i Simplexgruppen bedrivs med stor intensitet. Ett flertal av de förslag som har tagits fram i syfte att åstadkomma regelförändringar för småföretagare har ju också förverkligats. En del av detta är den lagrådsremiss som nyligen har lagts fram.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Ingegerd Wärnersson. Den gäller lärares möjligheter att visa videobanduppspelningar i skolorna. Som vi alla känner till ökar massmediernas betydelse. Detta gäller framför allt i barns och ungas liv. Inte minst med tanke på att massmediernas betydelse ökar i framtiden kommer det att vara väldigt viktigt för dem att kunna orientera sig i massmedierna. Det är även så att barn och unga är de största massmediekonsumenterna. Deras användning ökar hela tiden. Framför allt ser barn och unga mer och mer på TV. Detta är ju lite av en stängd värld för skolan i dag. De lärare som visar banduppspelningar av hela program och inte bara citat gör sig skyldiga till lagbrott om inte skolorna har betalat enligt upphovsrättsliga regler. Då uppstår den märkliga situationen att de engagerade lärare som tar sitt ansvar på det här området är lagbrytare. Jag skulle vilja fråga Ingegerd Wärnersson hur regeringen ser på de här frågorna. Finns det någon möjlighet att hjälpa dessa lärare så att de kan visa material i skolorna?

Fru talman! Jag tycker självfallet att de regler som finns ska följas. Men jag tycker att det finns anledning att se över de här reglerna. Det är nämligen så att barn och unga i dag kan se på TV hemma och göra bandinspelningar, men så fort de kommer till skolan gäller andra regler. Det blir inte tal om något ekonomiskt bortfall. Jag tycker att den här frågan är viktig, annars kommer inte massmedierna in i skolan. Det är många skolor som i dag upplever att de inte har de ekonomiska resurserna för detta. Jag undrar om det inte kan finnas någon möjlighet att tänka över detta och se över reglerna. Det handlar ju om ett icke kommersiellt syfte. Det ska användas i undervisningssyfte för barn och unga på det här viktiga området, dvs. massmedier. Det kan inte ersättas med böcker och papper. Det handlar ju väldigt mycket om rörliga bilder. Jag hoppas att man i alla fall funderar på den här frågan i framtiden.

Fru talman! Jag har en fråga till socialminister Engqvist. Den handlar om vård, tandvård och kroppsvård. Det har visat sig att många kroniska sjukdomar har sin orsak i munhålan. Av någon anledning uppmärksammas inte sambandet mellan tandläkarens åtgärder i munhålan och långsamt debuterande kroniska sjukdomar i övriga delar av kroppen. Därför får inte dessa patienter den hjälp i sjukvården som de behöver för att bli friska. Inom landstinget har ytterst få patienter möjlighet att byta ut sina icke-tolererade tandfyllningsmaterial. Experterna är inte eniga, men för sjuka patienter borde man pröva sanering. Många står i kö, men det är slumpen som avgör vilken patient som får godkänt eller inte i remisserna. Har socialministern stött på påståendet någon gång? Om frågan är ny kanske ministern har tankar på hur det går att hjälpa långtidssjukskrivna som kan bli friska med rätt behandling.
Fru talman! Den tandvårdsförsäkring som gäller från den 1 januari förra året hade och har många fördelar. Men den har också några nackdelar. Det är bekymret med att vi inte har en full garanti mot höga kostnader i tandvården. Detta öppnar för en del problemställningar för oss, nämligen att människor som behöver se om sina tänder med större insatser inte klarar kostnaderna. Många tvingas därmed avstå. Jag har vid ett flertal tillfällen sagt att det är min ambition som socialminister att under den här mandatperioden komplettera den nuvarande försäkringen med ytterligare ett skydd, nämligen ett skydd mot höga kostnader. Till någon del skulle man kunna lösa några av de problem vi har talat om med hjälp av ett sådant högkostnadsskydd. Men jag vill också påpeka att de människor som i övrigt är föremål för vård och omsorg, dvs. människor med andra sjukdomar, är redan garanterade att också få sin tandvård integrerad i sjukvården. Ett problem blir det för dem som jag antar att Berit Adolfsson är ute efter, nämligen de som bara har tandvårdsproblem och blir sjuka som en följd av de problemen. Det får vi lösa genom att komplettera nuvarande försäkring med ett högkostnadsskydd.
Fru talman! Jag har annars ett tips till socialministern. I Norrbottens län har man sedan 1997 provat en annan modell. Man har nämligen skrivit ett avtal med en privatpraktiserande läkare som har kunskaper om patienternas svårigheter. Politikerna sätter ramarna, och tandläkaren bestämmer vilka patienter som mest behöver vård. Administrationskostnaden för utfärdande, granskning och bedömning av läkarintyg har försvunnit, och patienterna har i de allra flesta behövande fallen fått behandling. Verkar inte det vara en bra lösning? Är inte det något som ministern kunde uppmuntra, om inte annat så för patienternas skull?
Fru talman! Jag ska gärna titta noggrannare på vad som sker i Norrbotten. Jag är inte alldeles bekant med detta. Jag tror att vi just i det här fallet rör oss kring den fråga som gäller den tandvård som landstinget ger som en del i den integrerade vården. Det handlar om patienter som i övrigt är föremål för vård av andra skäl och som en följd av detta behöver tandvård. Men jag trodde att Berit Adolfssons problemställning gällde dem som inte i övrigt är föremål för vård men som riskerar att få problem till följd av problem med tänderna. Dem når vi inte med Norrbottensförsöket. Men jag ska titta på Norrbottensförsöket och se i vad mån vi kan lära oss något av det.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Wärnersson. Nacka kommun överklagade i går Skolverkets beslut om att de betygsliknande omdömena som kommunens elever får i grundskolan är olagliga och måste tas bort. Skolverket underkände ju Nackaskolornas agerande på tre punkter: De skriftliga omdömena delas ut utan överenskommelse med föräldrarna, de är inte ett komplement till utvecklingssamtalen, de är för lika de vanliga betygen. I samband med att Skolverket för två veckor sedan meddelade sitt beslut sade man att frågan skulle föras upp på regeringsnivå om Nacka inte följde verkets anvisningar. Detta föranleder mig att fråga statsrådet Wärnersson på vilket sätt regeringen kommer att agera utifrån Nacka kommuns överklagande.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

Är det skolministerns uppfattning att betygen, med dess nuvarande utformning eller i någon annan skepnad, underlättar arbetet i skolan för att genomföra intentionerna i läroplanen?

Fru talman! I dagens Lärarnas tidning framgår det att det finns lokala betygskriterier i ämnet idrott och hälsa. För att få G ska man simma 50 meter bröstsim på 68 sekunder. För att få VG ska man simma 50 meter bröstsim på 55 sekunder. Är det förenligt med det sätt vi ska arbeta med när det gäller betyg och att förverkliga läroplanens idéer och intentioner?

Fru talman! Jag vill rikta min fråga till justitieministern, som besvarar allmänpolitiska frågor. Jag fick brev om situationen i Turkiet, och det berör övergrepp av den turkiska polisen gentemot en ideell organisation som är inriktad på forsknings och vetenskapsutbildning. Det var för cirka fyra månader sedan som polisen grep ett stort antal personer och utsatte dem för tortyr. I morgon kommer en rättegång att äga rum. Jag undrar om ministern känner till det, och vad gör Sverige när det händer sådana saker?
Fru talman! Jag beklagar, jag känner inte till den här enskilda händelsen. Men jag utgår från att Utrikesdepartementet noga följer vad som sker i Turkiet, eftersom vi har haft en hel del kritiska synpunkter på hur mänskliga rättigheter tillvaratas i Turkiet. Det är ju en känd debatt, där Sverige har intagit en krävande attityd när det gäller ett tänkbart medlemskap i EU Jag antar att man från svensk sida följer detta. Men vad det föranleder för ställningstagande eller om man över huvud taget bör reagera i ett sådant här fall har jag ingen uppfattning om.
Fru talman! Jag har en fråga till socialminister Jag har varit i Skärholmen och träffat många afrikaner. Jag fick reda på att den afrikanska läkarföreningen består av 109 läkare som verkar inom Sverige och i andra nordiska länder. Enligt tillförlitliga uppgifter finns det över 100 afrikanska arbetslösa läkare i Sverige. Alla har de genomgått kursen i den s.k. sjukvårdssvenskan. Men de har inte försökt att göra Socialstyrelsens kunskapsprov, eftersom man upplever att examensformen är okänd för de flesta afrikanska läkare. Min andra fråga är: Är socialministern beredd att ge stöd till de afrikanska läkarnas egen organisation för att tillsammans med dem initiera ett pilotprojekt eller något liknande?
Fru talman! I en tid där vi faktiskt har brist på läkare är det ett stort problem att läkare som har en utbildning inte har möjlighet att använda den i en läkartjänst. De krav vi ska ställa från statens sida är att alla som ska fungera som läkare i vården ska leva upp till de krav vi ställer på läkarna. Det är Socialstyrelsens uppgift att se till att krav på läkarlegitimation upprätthålls. För att klara detta krävs det för många en viss kompletterande utbildning. Det görs nu gemensamt mellan sjukvårdshuvudmännen stora ansträngningar för att uppmana folk som har en grundläggande läkarutbildning att komplettera sin utbildning för att leva upp till de krav vi ställer. Det är viktigt. Det handlar om språkutbildning, och det handlar också i många fall om kompletterande medicinsk utbildning. De initiativ som vi nu tar hänger samman med den diskussion vi för från statens sida med Landstingsförbundet och Kommunförbundet om den vårdplan vi ska presentera för riksdagen senare i vår. Där diskuterar vi hur vi gemensamt ska kunna stödja utbildningen för att få fler att komplettera sin utbildning. Det är högst otillfredsställande att kompetenta människor inte har möjlighet att använda sin kompetens.
Fru talman! Tack för svaret. Det var ett bra svar som statsrådet gav, men jag har frågat konkret. De examensformer som begärs av Socialstyrelsen är okända för dessa läkare som kommer från Afrika. Det är det som är min fråga. Tänker statsrådet göra någonting så att examensprovet ändras, så att de kan komma in i arbetslivet?
Fru talman! Egentligen förstår jag inte riktigt problemställningen. Om jag tolkar det så att det finns flera läkare som inte vet vilka krav som ställs på att man ska komplettera sin utbildning är det ett problem. Då ska jag gärna undersöka vad vi kan göra för att se till att informationen ökar. Om det är det som är problemet. Är det svårigheter att gå igenom provet behöver man ju komplettera sin grundläggande utbildning, så att man kan ta till sig det provet. Det är också viktigt att vi upprätthåller höga krav på läkarna. De som ska fungera i svensk läkartjänst måste ha kompetens för det. Men om det handlar om att man inte vet om att det finns ett sådant prov, om man inte vet hur man kommer i kontakt med det, handlar det om att öka informationen. Då ska jag gärna ta nya initiativ.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka för en trevlig dag i fredags med Ungdomens riksdag, som verkligen gav framtidstro efter att ha mött alla dessa ungdomar. Det föranleder mig också att ställa en fråga vad gäller ungdomskultur. Jag ställer frågan till kulturministern. Jag menar att det är mycket viktigt att ungdomarna har en meningsfull fritid för att de ska kunna må bra. I Ungdomsstyrelsen finns det en budget varifrån ungdomar kan få bidrag till att anordna aktiviteter. Centerpartiet vill för övrigt se att den blir 65 miljoner större. Men min fråga är: Har ministern funderat över hur enskilda ungdomar, som inte är organiserade i någon förening, ska få ta del av de pengar som Ungdomsstyrelsen förvaltar?
Fru talman! Det är statsrådet Ulrica Messing som i Kulturdepartementet har ansvaret för just Ungdomsstyrelsen. Jag ska föra frågan vidare till henne. Därutöver finns det särskilda pengar avsatta för just ungdomskulturverksamhet, som Kulturrådet hanterar. Där finns det en öppenhet för att också stödja goda projekt, goda idéer, oberoende av hur många som står bakom idéerna, om det är en grupp, en förening eller en enskild initiativtagare. Det arbetet kommer vi att fortsätta att stimulera. Samtidigt är vi på kulturområdet väldigt angelägna om att de stora resurser vi satsar på institutionskulturen ska komma också unga människor till del. Det är därför vi i regleringsbreven till varje statsbidragsberättigad institution också skriver att de måste inrikta sin verksamhet på barn och ungdomar.
Fru talman! Just engagemanget för barn och ungdomar är oerhört viktigt för framtiden. Jag hoppas att kulturministern också kan ta med sig en annan fråga till ungdomsministern. När man söker pengar är det ofta problem. Det är många regler och bestämmelser hit och dit. Man skulle kunna titta över hur reglerna ska se ut i samarbete med kommunerna, för det är ju ofta kommunerna som är inblandade i sådana här arrangemang. Det är viktigt att pengarna inte bara stannar i centralorten, utan att de decentraliseras ut till övriga Sverige.
Fru talman! Ja, jag ska ta med mig också detta till ungdomsminister Ulrica Messing. När det gäller stödet för kultur till ungdomar och vuxna i glesbygden har vi under några års tid, sedan den 1 juli 1998, överfört regionalpolitiska medel just till Kulturrådet för att denna del av Sverige också ska få del av ett rikt kulturliv och själva kunna ägna sig åt ett eget skapande. Det kommer vi också att utvärdera så småningom.
Fru talman! Jag har en allmänpolitisk fråga. Kanske snuddar den vid socialministern, kanske vid Laila Freivalds. Den handlar om det stora antal gömda flyktingbarn vi har i Sverige. Min fråga är: Hur ska regeringen hantera den här frågan? Barnen utsätts för en utdragen mental tortyr, med ovetskap, rädsla och otrygghet, utan de rättigheter som vi tar för givet för alla andra barn. Vi har, menar jag, ett ansvar enligt barnkonventionen att se till att även dessa barn får dessa rättigheter. Kan jag få ett svar från någon av er så är jag tacksam. Hur ska regeringen hantera den här frågan, den är akut?
Fru talman! Barn och flyktingar är en stor problematik, och det rör en mängd olika frågor. Jag försökte just få socialministern att ta frågan, därför att regeringen fattade nyligen ett beslut som rör just gömda flyktingbarn och möjligheterna att få sjukvård. Det är ju en väsentlig fråga i sammanhanget. Men jag tog fel på minister; det är den andra ministern i Socialdepartementet som har ansvaret för det. Det var ett viktigt beslut att säkerställa att de barn som finns i Sverige, även om de är här illegalt, måste få möjlighet att ha tillgång till sjukvård när de behöver det. I övrigt måste hanteringen av flyktingarna naturligtvis vara sådan att barnen inte drabbas särskilt hårt. Det handlar framför allt om att ha en snabb handläggning av ärendena, så att vi slipper de utdragna processerna och de svårigheter som följer med det, inte minst just för barnen. Det är alltså flyktingfrågor, och jag hänvisar till ansvarig minister för närmare information om hur man arbetar för att förbättra vår flyktinghantering.
Fru talman! Barn är aldrig ansvariga, och barn är aldrig skyldiga. Det anser också ministern. Därför är frågan i stället denna: Är den svenska regeringen skyldig att ge dessa barn samma rättigheter som andra barn har? Nu nämnde ministern sjukvård, och det finns andra rättigheter, t.ex. rätt till trygghet, rätt till omvårdnad och sådant som är oerhört viktigt. Vi kan aldrig anklaga barnen för att vara skyldiga till att de befinner sig i den situation som de är i, utan vi har ett ansvar att ge dem detta i vårt land.
Fru talman! Givetvis har vi ett ansvar även för hur de här barnen har det när de befinner sig i vårt land. Skolministern informerar mig här om att det till hösten kommer en proposition som rör dessa barns skolgång. Flyktingbarn för vilka asylfrågan fortfarande är under beredning ska ha rätt att gå i skola ända upp i gymnasieåldern. Det är en aspekt som naturligtvis är viktig. Jag utgår från att alla de departement som är berörda av olika aspekter av de här barnens situation försöker lösa dem, så att vi uppfyller de krav som barnkonventionen ställer och som vi själva faktiskt ställer på oss såsom ett civiliserat och humant land.

Fru talman! Betänkandet Skolans utveckling bygger på Riksdagens revisorers förslag Skolverket och skolans utveckling. Utskottet behandlar också en moderat partimotion som är väckt med anledning av händelse av större vikt, som det heter. Den skrevs sedan Skolverket publicerat en rapport om situationen i grundskolan, och den är onekligen alarmerande för alla som är intresserade av att våra barn och ungdomar ska få den grund som en bra skola kan ge. Revisorernas rapport är kritisk till hur den nationella skolan fungerar i praktiken. Man konstaterar helt enkelt att de mål som sattes upp vid riksdagens beslut om mål och resultatstyrning av skolan inte har påverkat utbildningen så som de borde. Man konstaterar också att elevernas kunskaper har försämrats under 90-talet, alltså sedan kommunaliseringen av skolan genomfördes. Och Skolverket, som ska följa upp läroplanens olika målformuleringar, har inte fullgjort sin uppgift på ett tillfredsställande sätt. Därför menar revisorerna att det inte går att säkert bedöma elevernas färdigheter. De föreslår att regeringen gör klart vad målen egentligen står för. Man framför också specifika krav på Skolverkets uppföljning och tydlighet när det gäller utvärderingen. Rent allmänt vill man ha ett mera offensivt skolverk, bl.a. att verket ska genomföra mer tillsyn på eget initiativ. Revisorerna, som ofta diskuterar ekonomiska frågor, pekar på att Sverige är det OECD-land som satsar mest av sin bruttonationalprodukt på grundskoleutbildning. Men, menar man, det saknas en analys av hur skolorna använder sina resurser. Skolverket skriver ändå att skolorna inte fördelar sina resurser efter elevernas behov. Bl.a. detta gör att revisorerna föreslår att regeringen tar initiativ till en oberoende utbildningsekonomisk analys och ger Skolverket i uppgift att utforma ett program för skolförbättring. Man tycker också att riksdagen måste få ett bättre underlag för sina beslut, framför allt när det gäller skolornas resurser och undervisningens resultat. Fru talman! Vi föreslår i reservation 5 tillsammans med Folkpartiet att det ska inrättas ett nationellt fristående kvalitetsinstitut. Kvalitetsfrågorna bör få en starkare ställning i skolan, och då kan vi inte fortsätta med den nuvarande organisationen. Skolverket ska bedriva myndighetsutövning och ta hand om tillståndsärenden, t.ex. när det gäller fristående skolor, precis som nu. Men granskningen av kvalitet och resultat bör föras över till ett fristående kvalitetsinstitut. Det ska alltså inte vara samma myndighet som sysslar med båda dessa viktiga uppgifter. I Kunskapslyftskommittén, som lämnade sitt betänkande i tisdags, enades vi om att det ska finnas två olika organ inom det här området när det gäller vuxenutbildning, dels en myndighet som kontrollerar, dels en myndighet som sysslar med främjande uppdrag. Det ska alltså vara två olika organ. Folkpartiet och Moderaterna tycker att vi också här ska ha ett fristående kvalitetsinstitut, men hela kommittén är alltså överens om att det ska finnas två olika organisationer, en för kontrollerande och en för främjande. Jag skulle då vilja fråga Socialdemokraterna och dess representant Torgny Danielsson: Är det inte bra att genomföra detta i ungdomsskolan också, som Torgny Danielssons partivänner vill när det gäller vuxenutbildningen? Jag möter ofta skolfolk och andra som är intresserade av den svenska skolan och som är oroliga för vad som håller på att ske. Har vi längre en nationell skola, frågar man sig, när skillnaderna är så stora mellan kommuner och mellan olika skolor? Får alla barn och ungdomar samma chans till en bra utbildning, oavsett var man bor? Det är många som inte kan svara ja på den frågan. Vi kan titta t.ex. på vad det kostar i olika kommuner att vara en grundskoleelev. I Övertorneå kostar en elev 73 100 kr. En kamrat som går i grundskolan i Trelleborg kostar kommunen 37 300 kr. Hälften av den här skillnaden i kostnader kan man inte förklara på objektiva grunder, säger Skolverket. Vi föreslår även i det här betänkandet en nationell skolpeng. Syftet med den är just att överföra ansvaret för skolans finansiering till staten. Genom att rikta anslagen direkt till skolorna garanteras alla elever och skolor likvärdiga förutsättningar. Vårt förslag gör det också betydligt enklare för elever och föräldrar att välja skola. Vi menar att det är nödvändigt att fatta beslut som gör det möjligt att i praktiken genomföra en nationell skola. Att något måste ske är ju också ett av lärarförbunden överens med oss om i dag. I reservation nr 1 tar vi upp de här frågorna med utgångspunkt från revisorernas rapport, och vi vill tydliggöra läroplanens olika mål. Vi betonar också starkt att reformarbetet måste förankras bland skolans personal, särskilt bland lärarna. Det är viktigt att lärarna får kontinuerlig information om nationella krav, och vi vill ge Skolverket i uppdrag att utarbeta ett skolförbättringsprogram som är riktat just till lärarna. I den moderata partimotionen, som alltså bygger på rapporten från Skolverket som kom i februari med utgångspunkt från betygen i årskurs 9 vårterminen 1999, konstaterar vi att läget i grundskolan är så allvarligt att konkreta åtgärder måste vidtas. Nästan en av fyra elever lämnar enligt Skolverket undervisningen i grundskolan utan att ha uppnått målen för betyget 1998 var en av fem elever. Det har alltså blivit sämre. Det finns väldigt många siffror. Jag ska inte trötta kammarens här närvarande ledamöter med att läsa upp hela den rapport jag har med siffror som pekar åt fel håll. Skolverket uttrycker läget som så att vi är på väg åt fel håll. Jag tror inte att man behöver vara särskilt oppositionell för att reagera mot regeringens underlåtenhet att handla. Det är oppositionens uppgift att reagera, och det menar jag att vi har gjort. Vi har haft en särskild debatt om skolan, och vi har senast i det betänkande vi just nu diskuterar pekat på de stora problem som råder. Vi är överens om den första reservationen. Om det är oppositionens roll att reagera är det regeringens uppgift att regera, men man kan inte med den bästa vilja i världen påstå att vår nuvarande regering regerar så att man märker det ute i skolorna. Då har vi ändå en nationell skola. Det är därför som vi vill ha en heltäckande nationell handlingsplan för grundskolan. Låt mig peka på några centrala punkter som ett sådant program ska innehålla. För det första: Elever och föräldrar ska få besked om den enskilde elevens studieresultat och förhållande till de nationella målen och skriftlig information varje termin under hela grundskolan. Får man tydlig information kan man också sätta in åtgärder i tid. Det ställdes en fråga om betyg under frågestunden för en stund sedan. Då sade skolministern så här: Om betyg används på rätt sätt är betyg bra. Då kan jag säga så här: Om skriftlig information används på rätt sätt är skriftlig information bra. För det andra: Elever som löper risk att inte nå de nationella målen måste få stöd och hjälp. Regeringen får därför tydliggöra formerna för individuella åtgärdsprogram. Om man inte fullgör sina uppdrag måste Skolverket vidta åtgärder mot skolan eller mot kommunen. För det tredje: Om en skola inte klarar uppgiften trots att den fått upprepade påstötningar om detta ska Skolverket ha rätt att stänga skolan och inte öppna den förrän man kan garantera rejäla förbättringar. Det är ju så med andra arbetsplatser också. Detta är i första hand för elevernas skull. De ska inte behöva gå i en dålig skola, men det är också viktigt att lärarna vistas i en bra arbetsmiljö. För det fjärde: Ge lärarna bättre förutsättningar att klara sitt jobb. Lärarna är faktiskt skolans viktigaste resurs. De måste ges utökade möjligheter att vidareutbilda sig, och det måste finnas många olika karriärvägar för ambitiösa och engagerade lärare. Det ska inte vara så att duktiga engagerade lärare lämnar skolan, vilket i dag sker i ganska stor utsträckning. För det femte: Se över skolans inriktning, så att den kan möta olika elevers behov och förutsättningar. Man bör se varje elev som den individ han eller hon är. Individuella studieplaner är förstås i det sammanhanget ett viktigt hjälpmedel. Jag yrkar med detta bifall till reservation 1 under mom. 6, där man kräver en nationell handlingsplan. Fru talman! Jag vill avsluta med att tala en del om det som är positivt i skolan i dag. Vi har fått ett väldigt stort föräldraengagemang över praktiskt taget hela landet. Engagemanget föds visserligen ofta i ett missnöje med de egna barnens skola, men vänds inte sällan i något positivt. Under de senaste veckorna har föräldrar i några av min kommuns grannkommuner i Skaraborg sagt att de vill starta friskolor. De vill engagera sig direkt i sina barns skolor. Det kan bero på att kommunen t.ex. lägger ned en skola på landsbygden - en skola som är livsviktig för orten. Man har sagt att man behöver 40 elever för att starta, och i dag har man redan 60 intresseanmälningar. Då är det givetvis oroande när ledande socialdemokrater startar en organisation mot friskolor. Jag vill fråga Torgny Danielsson hur han ser på detta. Vilken är den officiella uppfattningen från regeringspartiet i denna fråga? Vill ni även fortsättningsvis låta Skolverket ge klartecken till nya friskolor, eller vill ni sätta stopp för det? Det finns många skolor - friskolor och kommunala skolor - som arbetar mycket målmedvetet med att möta den unga generationens berättigade krav på en bra utbildning, och det är viktigt med goda förebilder. Svenska kommunförbundet har en kvalitetsutmärkelse - Svensk Skola. Man väljer i hård konkurrens varje år en skola som får denna utmärkelse. Jag vet att den har betytt mycket för många skolor, och den utvalda skolan har varit en bra förebild. Den punkt som Kommunförbundet anser vara den viktigaste av fem olika punkter gäller att man ska ha lust att lära, för utan lust att lära kan man inte erövra nya kunskaper. Allra sist vill jag säga följande: När grundskolans elever nästa år ska söka till gymnasiet är det möjligt att det finns ett nytt programutbud på gymnasiet. Regeringen håller på att tillsätta en utredning som ska göra en översyn av de olika gymnasieprogrammen. Jag gissar att man i dagarna tittar på direktiven till den utredningen. Det har sagts att det ska finnas färre ingångar men fler utgångar. Vad jag skulle vilja peka på är att man i första hand ska utgå från att göra gymnasiestudierna mer flexibla än de är i dag. Eleverna ska t.ex. kunna välja om under resans gång och komplettera betyg under de tre gymnasieåren. Inget program ska vara alltför fast. Det får inte vara så att endast det individuella programmet ger eleverna en verklig valmöjlighet. Den möjligheten måste också finnas inom de olika nationella programmen.

Fru talman! Vi debatterar i dag betänkandet UbU10 Skolans utveckling. Det är en angelägen fråga som berör hela vårt samhälle. Det handlar om vår framtid. Anledningen till detta betänkande är bl.a. Riksdagens revisorers skrivelse Skolverket och skolans utveckling. Revisorernas skrivelse är ingen munter läsning. Den pekar på en oroande utveckling av skolan - en utveckling som inte skett över en natt utan som många i skolvärlden under en lång tid känt till och också varnat för. Många av de problem som skolan brottas med i dag har sin grund i en kollektivistisk princip. Alla ska lära sig ungefär lika mycket på ungefär samma sätt på ungefär samma tid och vid ungefär samma tidpunkt i livet. Men elever är inte ett kollektiv. Det handlar om många enskilda personligheter, och var och en har de sina begåvningar, sina intressen och därmed också sina behov. Ett flexibelt system är en förutsättning för att man ska kunna möta elevers olika behov. Fru talman! Revisorerna anser i sin skrivelse att det finns behov av åtgärder inom tre huvudområden, nämligen nationella krav på utbildning, skolornas resursanvändning och Skolverkets roll. De pekar i sin rapport på tydliga problemområden både när det gäller implementeringen av det målstyrda skolsystemet och frågor som är mer relaterade till själva undervisningen. Det finns alltför många brister i varje led i styrkedjan. För att driva den målstyrda skolan krävs samverkan mellan alla parter - lärarna, rektorerna, kommunerna och Skolverket. Detta har Kristdemokraterna tillsammans med Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet velat lyfta fram i en gemensam reservation. Fru talman! Många delar den uppfattningen att ett land som försummar skolan begår självmord. Den ekonomiska tillväxten, social gemenskap och välfärd blir inte vad vi önskar om skolan försummas. Om vi misslyckas med skolan dras förutsättningarna för den sociala tryggheten undan. Låt mig säga att mycket fungerar bra i skolan i dag, men vi kan heller inte blunda för att den svenska skolan genomgår en kris. Det behövs målmedvetna krafttag för att möta skolans problem. Det första problemet är att alltför många elever lämnar skolan utan tillräckliga kunskaper. Ändå är kanske inte bristen på kunskap det allra största problemet. Det är en konsekvens av att andra problem i skolan inte har lösts. Sverige ligger internationellt sett högt när det gäller kunskap i kärnämnena, men vi kristdemokrater kan inte känna oss nöjda när 22,7 % Utvecklingen är oroande. Andelen elever som inte klarar Godkänd har ökat år från år. Tusen klockor borde för länge sedan ha börjat ringa i åtminstone utbildningsutskottets ledamöters huvuden. Vart är vi på väg? Vad är det som är fel? Kristdemokraterna menar att åtgärder behövs nu och inte i morgon. Fru talman! I Sverige har vi den bästa tänkbara pedagogiken i skolan. Skoleleverna har tillgång till datorer. De har tillgång till alla tänkbara kunskapsdatabaser runtom i världen via Internet. Vi ligger i topp i Europa när det gäller att satsa ekonomiska resurser på skolan. Ändå är utvecklingen som den är. Alltfler lärare känner sig utbrända. Eleverna protesterar mot att det blir allt färre vuxna i skolan. Senast nu på morgonen fick vi höra om elever som vägrar gå till lektionerna därför att antalet lärare på deras skola kraftigt ska minskas. Skollagen säger att eleverna ska genomgå en harmonisk utveckling i skolan. Det är beställningen, men många elever är olyckliga i dag. De varken mognar i harmoni eller tillägnar sig erforderliga kunskaper. Åtgärder måste vidtas. Det är dags att bryta den onda cirkeln och målmedvetet förändra svensk skola. Varje barn har rätt till någon som tar på sig ansvaret för dess fostran. Föräldrar och vuxna måste ta sig tid för barnets bästa. Elevernas utveckling sker i ett samspel mellan hem och skola. Det är av stor vikt att lyhördheten gentemot föräldrarna får öka. Ett annat stort bekymmer är den stökighet som tenderar att öka i skolsalarna. Vi måste få ordning och reda i skolan. Det är som rektor Hilly Andersson i Luleå uttryckte det: Det är stor brist på vanlig hederlig hyfs i skolan. Fostran, uppförande och ordning och reda är begrepp som hör ihop med lärande. Vi måste möta grundproblematiken och återuppta arbetet med att skapa en god lärande miljö. Då kommer också eleverna att såväl få kunskaper som lära sig hur man ska uppföra sig mot varandra. Ca 100 000 elever mobbas i våra skolor. Det räcker inte med social kompetens för att förhindra mobbning i skolan. Det krävs en bra och innehållsmässig kunskap om värdegrunden tillsammans med värderingar och attityder. Kristdemokraterna anser att mobbning aldrig kan och får accepteras i någon form. Alla elever ska ha rätt till en kvalitetssäkring i skolan som innebär att de ska vara trygga i en positiv miljö. Därför är det praktiska arbetet med en tydlig värdegrund som utgår från den 2 000 år gamla gyllene regeln en bra medicin mot mobbning. Fru talman! Jag försöker inte måla upp någon skräckbild av situationen i skolan utan försöker göra en beskrivning av det som sägs i olika rapporter och som många rektorer, lärare och elever uppger. För oss kristdemokrater är det obegripligt att majoriteten i utskottet inte är beredd att verka för ett framtagande av en nationell handlingsplan för skolan för att komma till rätta med problemen. En satsning på en nationell handlingsplan, som Moderaterna föreslår i sin motion och som Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet har ställt sig bakom, borde rimligen ha vunnit gehör hos en majoritet i utskottet. Men tyvärr har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet valt att avslå motionen. Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att dessa partier inte tycker att problemen i skolan är så stora att några åtgärder behövs. Eller är det så att initiativet kommer från fel håll? Enligt kristdemokraternas mening är skolan alldeles för viktig för att offras på partitaktikens altare. Fru talman! Den svenska skolan är i kris. Problemen måste mötas med krafttag. Det är hög tid att införa en nationell handlingsplan för att man ska komma till rätta med problemen. Det är en handlingsplan som åtminstone borde innehålla följande punkter enligt kristdemokraternas mening: 1. Man ska införa en daglig etiksamling i skolan. I varje dagstidning kan man hitta ämnesområden som ger uppslag till etiska resonemang som hjälper oss att förstå hur vi påverkas av varandras beteende. 2. Arbetsmiljön i skolan måste förbättras. Vi måste vara lika måna om arbetsmiljön i skolan som vi är om den på vilken annan arbetsplats som helst. 3. Man ska skriva in föräldrarna i skolan och upprätta ett kontrakt, så att skolan, föräldrarna och eleverna vet vad som är deras ansvar. 4. Läraryrket måste uppvärderas. De bästa och duktigaste studenterna måste lockas till läraryrket. 5. Det handlar om kunskap och gymnastik. Det kan låta märkligt, men eleverna ska få båda delarna genom skolan. Det är nödvändigt med idrott för folkhälsan men också för att koncentrationen under de timmar då eleverna måste sitta stilla ska öka. Fru talman! Kristdemokraterna står självfallet bakom samtliga reservationer som vi är delaktiga i, men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 4, under mom. 4. Tack!

Fru talman! Jag anser att utbildning är ett av de viktigaste inslagen i en politik för att slå vakt om alla människors lika möjligheter. Investeringar i utbildning är av avgörande betydelse för såväl samhället som för de människor som lever där. En politisk rättvisa måste i stor utsträckning bygga på en politik för att man ska erbjuda alla lika möjligheter till en bra utbildning. Kunskap är makt. Det handlar om makt att förändra sitt liv och möjlighet att fullt ut vara medborgare. Därför anser jag att det är oacceptabelt att var fjärde elev tvingas lämna skolan utan tillräckliga kunskaper. Det är ju när skolan inte förmår att ge tillräckliga kunskaper som människor och elever hamnar i vanmakt och till sist inte ens orkar ha några egna drömmar. Vi måste se till att det finns förutsättningar för att alla elever ska klara kunskapsmålen. Det gör vi genom att gemensamt lyfta skolan, inte bara genom ökade resurser utan genom att se till att just varje elev ges möjlighet att få bra kunskaper. Vi vet att det finns problem. Vi känner till dem alla och har diskuterat dem flera gånger, men nu krävs det konkreta åtgärder. Framför allt handlar det om att redan nu visa på att vi tar situationen på allvar, visa på ett ledarskap och ge en ny kraft till dem som jobbar i skolan. Vi i Centerpartiet har under det senaste ett och ett halvt året efterfrågat en konkret handlingsplan för skolan från regeringen. Vi vill fokusera på tre saker. Det första gäller de viktigaste kunskaperna för eleverna: svenska, engelska och matematik. Det andra handlar om makten i skolan, att man ska decentralisera makt och låta dem som befinner sig i skolan vara med och besluta. Det tredje handlar om att stärka lärarnas roll. När jag tidigare har frågat skolministern om vår idé om handlingsplan har hon sagt att saker och ting är på gång och att detta därför inte har varit aktuellt. Men än så länge har vi ju inte sett resultaten. Jag tycker också att regeringen missade chansen att ta ett helhetsgrepp om skolan i den proposition som vi har fått tidigare om vissa skolfrågor. Där hade man ju möjligheten att ta det här helhetsgreppet, att visa på en ny politik. I stället valde man att gå in på vissa detaljfrågor och lämna de stora frågorna olösta. Fru talman! Jag säger igen att skolans huvuduppgift att ge kunskaper måste fokuseras i mycket högre grad än vad som görs i dag. Alla elever ska lämna grundskolan med godkända kunskaper i svenska, engelska och matematik. Det måste inte vara så svårt. Det kan handla om att tidigt identifiera problem, att satsa resurser på speciallärare eller program för läsoch skrivutveckling och individuella studieplaner för alla. Det som gör mig lite fundersam är bl.a. det förslag som kommer från kristdemokraterna. De pratar också om att vi måste öka kunskaperna. Ett av de stora förslag som de lägger fram handlar om att det ska vara en etiksamling i skolan. Jag skulle vilja fråga Erling Wälivaara hur just den timmen i skolan skulle medföra att vi får elever med ökade kunskaper. Majoriteten i utskotten menar att målet att alla elever ska klara kunskapsmålen är väldigt högt ställt. Vidare skrivs det att man i en obligatorisk skola inte kan ge avkall på ambitionsnivån att alla elever faktiskt ska nå målen för grundskolan. Man skriver att man måste vara medveten om att alla elever inte når målen samtidigt och på samma sätt. Jag är övertygad om att alla elever kan lära men att de gör det på olika sätt och på olika tid. Jag accepterar inte det synsätt som majoriteten verkar ha som innebär att man sänker kraven för elever med inlärningsproblem. De eleverna ska i stället ges stöd och den extratid som krävs för att de ska kunna tillgodogöra sig kunskaperna. Det är ju inte tiden, som sagt, utan kunskaperna som är det viktigaste. I betänkandet går det också att läsa att majoriteten anser att en alldeles för stor del av eleverna går ut grundskolan utan godkända betyg. Man visar återigen på problemen, men man ger ingen samlad lösning. Och jag tycker inte att det stämmer överens med de ord som vi har kunnat höra från skolministern tidigare, då hon har sagt att krafttag nu kommer att tas för att stärka grundskolan. Om de krafttagen skulle tas, och om de orden var allvar, hade vi inte sett det betänkande som vi ser i dag, utan det skulle ha avslagits. Resurserna till skolan är som sagt enormt viktiga. Men vi är ju medvetna om att de inte ensamma avgör skolans kvalitet. Och precis som revisorerna skriver så är den svenska skolan en av de dyraste i världen, men resultatet motsvarar inte kostnaderna. Delvis beror det på att skolans resurser försvinner i andra verksamheter än just i undervisningen. Lokalkostnaderna är den största delen. På många håll genomförs det också i dag nya besparingar i fråga om undervisningen. Men lokalkostnaderna fortsätter att skena. Skolans resurser fördelas alltså inte efter elevernas behov. Utifrån detta tycker jag att det borde göras en utvärdering av hur kommunernas anslag till skolan fördelas och hur mycket av resurserna som faktiskt går till skolans huvuduppgift, att undervisa eleverna. Fru talman! Ett annat steg när det gäller att öka kvaliteten är att stärka skolans egen roll med ökat ansvar och makt så att man lokalt kan forma en bra skola för eleverna. Det måste förenas med ett statligt ansvar för att upprätthålla likvärdigheten, inte för att öka likformigheten genom centralisering eller en ny statlig detaljreglering som vi kunde höra t.ex. Lars Hjertén från Moderaterna säga i dag. Skolministern har också varit inne på det tidigare. Jag vill göra tvärtom. Jag vill att de som vet hur skolan ser ut, nämligen lärarna, skolledarna och eleverna, måste få förtroende att utforma skolans vardag. Grundtanken ska vara att flytta makten ut till de enskilda skolorna ända in i klassrummen. Då har ju de som har kunskaperna om skolan också makten över resurserna. Det är dags att fullfölja decentraliseringen av skolan fullt ut. Jag anser också att skolledarna bör ges en starkare roll i skolans utvecklingsarbete. Jag tycker att det är angeläget att skolledaren själv får möjlighet att besluta om viktiga stödfunktioner för skolledarrollen i t.ex. form av administrativt stöd, så att skolledaren också får tid att leda skolans pedagogiska utveckling. En mer självständig roll för ledaren bör beslutas i varje kommun. En önskvärd utveckling är att kommunerna i större utsträckning skriver kontrakt med rektorerna som reglerar såväl kunskapsmål som vilka resurser som rektorn förfogar över och rektorns befogenheter i övrigt. Rektorer som inte når upp till de överenskomna målen tycker jag borde bytas ut. Det krävs också medvetna kvalitetssatsningar genom att ett nationellt kvalitetsinstitut inrättas, vilket Centerpartiet länge har förordat. Där kan t.ex. lärarorganisationerna och kommunförbund vara huvudmän. Kvalitetsinstitutet bör följa och stödja kommunernas egen utvärdering genom jämförande sammanställningar, rådgivning och metodutveckling. Och detta går ju hand i hand med revisorernas intentioner om att stärka skolans utveckling och kvalitet. Fru talman! Därmed vill jag yrka bifall till reservation 5 Majoriteten skriver i betänkandet att man förutsätter att de instrument som finns för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring utvecklas och förstärks. Jag skulle vilja fråga socialdemokraternas representant i dag: Hur anser man då att de kommer att stärkas? Det ger man nämligen inget svar på i betänkandet. Fru talman! Centerpartiet och andra partier har sedan hösten 1998 krävt att åtgärder ska vidtas för att möta de problem som finns i skolan. I Centerpartiets tidigare motioner har vi presenterat en rad förslag som skulle kunna gå att förverkliga omedelbart utan vidare utredning och som skulle skicka en tydlig signal till skolan om att vi tar skolans utveckling och talet om att stärka den på allvar. Det råder alltså ingen brist på konkreta förslag från oppositionen och från Centerpartiet. Vi anser att det är hos regeringen som ansvaret nu ligger för att presentera dessa konkreta förslag till åtgärder för riksdagen. Fru talman! Jag hoppas att regeringen nu tar sig samman och lägger fram en handlingsplan, ett handlingsprogram, för en bättre och starkare skola där elevernas kunskaper sätts i fokus. Fru talman! Jag skulle vilja avsluta mitt anförande med att yrka bifall till reservation 1 under mom. 1 och 6 och säga att jag självfallet står bakom övriga yrkanden från Centerpartiet men väljer att reservera mig på dessa punkter.
Fru talman! Jag ska svara på Sofia Jonssons direkta fråga hur etiksamtal kan ge eleverna ökade kunskaper. Vi säger att etiksamtal behövs för att vi ska lära oss leva med varandra och förstå varandra. De behövs för att eleverna ska uppfatta och förstå att vi behöver ordning och reda i skolan. Jag skulle vilja exemplifiera mitt svar till Sofia Jonsson, vilket kanske klargör hur viktigt det är med etiksamtal också för att förvärva kunskaper. Jag fick ett e-postmeddelande från en 14-årig flicka som beskrev att hon ständigt är mobbad i skolan. Hon skrev att hon under lektionerna hela tiden sitter och tänker på var hon ska gömma sig under rasterna för att hennes antagonister inte ska få tag på henne. Hur kan en sådan 14-årig flicka insupa lärdom? Inser inte även Sofia Jonsson att vi måste få ordning och reda och att vi måste få eleverna att förstå att man behandlar varandra med respekt så att alla kan få den lärdom som skolan ändå vill ge till eleverna? Detta är ett exempel på hur viktigt det är med etiska samtal.
Fru talman! Jag är fortfarande fundersam. De lärare och de skolledare som jag har varit i kontakt med, och som jag kontinuerligt har kontakt med, och som jag lade fram det här förslaget från kristdemokraterna för kände sig nästan kränkta. Det första de uttryckte var att det är precis det som de gör hela dagarna i den allmänna pedagogik och i den undervisning som de håller på med. De samtalar och försöker stärka eleverna. De ser till att det finns en god sammanhållning, och de försöker se till att det finns bra grupper att arbeta i. Jag vet inte om Erling Wälivaara och kristdemokraterna också har ändrat uppfattning. Om jag kommer ihåg rätt när vi diskuterade förslaget från skolministern om ett ämne i social kompetens så var alla borgerliga partier överens om att det förslaget var dåligt, eftersom det också är någonting som ingår i lärarrollen - en pedagogik att införa social kompetens. Fru talman! Jag undrar om kristdemokraterna har ändrat uppfattning om det också?
Fru talman! Jag kan försäkra Sofia Jonsson att Kristdemokraternas politik står fast. Vi har hävdat värdegrunden sedan vi kom in i riksdagen. Sofia Jonsson säger att lärarna säger att de inte kan förstå detta och att etiksamtal skulle vara förkastliga, eller i varje fall inte nödvändiga. Nu är det så illa att det finns oerhört mycket dold mobbning, det som eleverna inte vågar tala om för lärarna men som också lärarna nonchalerar. De tar inte tag i mobbningen. Sofia Jonsson säger att vissa lärare hävdar att det är detta som de dagligen sysslar med. Då måste jag säga att det ändå är 100 000 elever varje år som mobbas i svenska skolor. Och jag tror inte att ens Sofia Jonsson anser att det är bra att det är så här utan att Sofia Jonsson också vill komma till rätta med både öppen och dold mobbning i skolan.
Fru talman! Jag ska börja med att säga att jag tycker att värdegrunden och Värdegrundsprojektet är ett bra projekt. Det genomsyrar hela skolan. Det genomsyrar klasserna, och det genomsyrar det arbete som finns i varje grupp. Men det som Erling Wälivaara tar upp är att man ska ha en speciell etiktimme, ett samtal med eleverna i samlad klass, om jag förstår det rätt. Och om det är just mobbning som Erling Wälivaara och kristdemokraterna vill komma till rätta med så tror jag fortfarande inte att man kommer till rätta med detta genom att införa en speciell timme där den mobbade eleven ska ställa sig upp inför klassen och berätta om hur han eller hon känner och tänker. Däremot ser jag många andra sätt när det gäller möjligheterna att hantera mobbningen och att minska mobbningen. Bl.a. handlar det om att fortsätta med Värdegrundsprojektet och se till att eleverna får självkänsla. Det kan vi åstadkomma på flera olika sätt, t.ex. genom att se till att stärka eleverna i skolan - ge dem individuella studieplaner och satsa på kunskapen. Det tycker jag är det absolut viktigaste.

Fru talman! Riksdagens revisorers rapport är en bakgrund till den här debatten. De har granskat Skolverket och skolans utveckling. Revisorerna konstaterar att nationella mål inte har påverkat utbildningen på det sätt som förutsattes när riksdagen en gång beslutade om mål och resultatstyrda skolor. Skolverket har inte heller tydliggjort målen och systematiskt följt upp dem. Revisorerna föreslår därför att Skolverket mycket bättre ska lyfta fram målavvikelser och negativa utvecklingsmönster i skolan. Kort sagt menar revisorerna att Skolverket inte klart har redovisat alla de olika brister som uppenbarligen finns i vår skola. Om man översätter de här uppgifterna till vad de betyder i verkligheten för ett par föräldrar och deras pojke eller flicka i skolan så betyder det att deras barn inte får det som den svenska skolan har lovat att ge dem. Fastän målet är att ge tillräckliga kunskaper i att läsa, skriva och räkna riskerar alltså ditt barn att inte få den rätten tillgodosedd. Detta betyder att en av tio 16-åringar inte får kunskaper nog för att börja på gymnasiet. Det betyder också att en tredjedel av dem som ändå kommer in på gymnasiet inte klarar av sin gymnasieutbildning och får sin gymnasiekompetens. Elever som behöver extra stöd och elever med invandrarbakgrund får i praktiken aldrig den chans i skolan som de skulle ha rätt till. Folkpartiet har de senaste åren föreslagit en rad reformer vid sidan av det som nu tas upp av revisorerna. Det handlar framför allt om att lyfta fram kunskapsmålet koncentrerat på skolans huvuduppgift som är utbildning. En rad sådana reformer skulle kunna vända utvecklingen i skolan. Det handlar om att sätta in hjälpen tidigt i grundskolans första årskurser. Det gäller att sluta skicka elever vidare till nivåer som de inte klarar av. Det är bättre att gå ett år extra i grundskolan än att misslyckas på gymnasiet. Det gäller att göra riktiga utvärderingar med nationella prov så tidigt som möjligt, gärna i årskurs 3. Eleverna ska inte fastna i snällfällan. Det gäller att förändra gymnasiet så att både elever med extra stort studieintresse och elever med mer yrkesinriktat intresse kan trivas och utvecklas där. Det gäller att utbilda och anställa speciallärare - en yrkesgrupp som i praktiken har försvunnit från den svenska skolan - och att utbilda dem på lärarhögskolorna, som i stort sett har upphört med denna utbildning. Nästan alla barn kan nämligen lära sig att läsa och skriva. Det tar bara lite olika tid för olika elever. Det gäller att utbilda fler lärare. Lärarbristen hotar skolans kvalitet på lång sikt. För att stoppa flykten från lärarutbildningarna måste stat och kommun visa att de värderar lärarna högre och ger lärarna stöd i deras arbete för en kunskapsskola. Det gäller att lyssna på lärarna när politikerna föreslår förändringar i skolan. Fru talman! Revisorerna påpekar att Sverige satsar en stor del av sin nationalprodukt på skolan jämfört med andra länder. Men alla de här resurserna fördelas inte rätt efter de behov som finns. Över huvud taget borde informationen bli bättre både om vilka mål som finns och om vilka olika möjligheter som finns när det gäller att använda resurserna på olika sätt i skolan. Rektorerna fungerar i verkligheten inte som de pedagogiska ledare de borde vara. Det finns ju faktiskt en del möjligheter att arbeta utifrån elevens behov även i dag i den svenska skolan men av någon anledning utnyttjas inte de möjligheterna. T.ex. finns möjligheten att använda tiden olika för olika elever. De allra flesta elever har alla förutsättningar att nå upp till skolans kunskapsmål. Det tar bara lite olika tid. Men hur många gymnasieskolor låter i verkligheten elever som skulle behöva det läsa en kurs i långsammare takt än de som är färdiga med kursen efter halva tiden? I dag har skolorna faktiskt den möjligheten. När vissa kommuner försöker leva upp till målet att kontinuerligt informera föräldrarna genom skriftlig information blir de kritiserade av Jag tror att en del av svårigheterna i den svenska skolan beror på vad som kanske kan kallas för politiska fördomar. Försöker en lärare låta eleverna ha en mer individuell studieplan med olika tid finns risken att läraren blir anklagad för att bedriva "nivågruppering". Det ordet är det faktiskt mer förbjudet att säga i en svensk skola än vad en svordom är och så har det varit sedan 70-talet. Lämnar en lärare skriftlig information ligger anklagelsen nära att betygen ska smygas in bakvägen. En väsentlig del av kritiken riktas mot Skolverkets dubbelroll. Å ena sidan ska Skolverket vara rådgivande och utvecklande. Å andra sidan ska Skolverket följa upp kvaliteten i skolan. Det är en mycket svår uppgift att samtidigt vara stödjande och rådgivande gentemot den som ska granskas och kontrolleras. Det är också en mycket svår uppgift att bedöma kvaliteten på verksamhet som en myndighet själv har bidragit till. Jag tycker att revisorernas kritik ger bra argument för Folkpartiets gamla förslag om att inrätta ett fristående kvalitetsinstitut. Kvalitetsgranskningen av skolan kan inte bara genomföras av de politiker och tjänstemän som själva är ansvariga för kvaliteten. Fru talman! Jag tror faktiskt att socialdemokratiska skolpolitiker och skolministern är bekymrade över de negativa rapporter som kommit de senaste åren men de vill eller vågar inte riktigt diskutera vad svårigheterna beror på. Nu har Riksdagens revisorer kommit med mycket allvarlig kritik. Men revisorerna har också en hel del förslag till utbildningsutskottet om vilka åtgärder som skulle kunna vända den negativa utvecklingen. Det handlar om att tydliggöra målen, ge bättre information till lärarna, förbättra utvärderingen, förbättra styrningen av skolan och göra en bred satsning på kompetensutveckling av ledarskapet i skolan. Men då väljer majoriteten i utskottet att gå i försvarsställning - åtgärder är redan vidtagna, regeringens senaste beslut kommer att förbättra situationen, pågående arbete kommer snart att visa upp förbättringar osv. Nej, nu borde det vara dags för ett brett samtal om skolan, dags att sätta sig ned och erkänna att det faktiskt finns en hel del i skolan som inte fungerar och dags att ta kritiken på allvar. Det viktigaste i den diskussionen är kanske inte vad Socialdemokraterna, Folkpartiet eller någon annan sade för tio år sedan, utan det viktigaste är att fler elever klarar sig bra och trivs i skolan. Folkpartiet menar att våra elever ute i skolorna har rätt att kräva att riksdagen tar de här problemen på allvar. Fru talman! För att spara tid nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 1 under mom. 1 och till reservation 5 under mom. 5.

Fru talman! Riksdagens revisorer har lämnat ett förslag till riksdagen utifrån en ambitiös och värdefull granskning av grundskolans utveckling, Skolverkets uppföljning, utvärdering och tillsyn samt regeringens styrning av Skolverket. Revisorernas förslag överlämnades till riksdagen i slutet av maj 1999, dvs. för snart ett år sedan. Det är olyckligt att behandlingen av och debatten om förslagen kommer så här lång tid efteråt. Det är ju mycket som händer under ett år. Många debatter om situationen i skolan har genomförts under det gångna året. Det hade varit önskvärt att det här hade behandlats samtidigt som regeringens skrivelse Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning eftersom dokumenten kom samtidigt och berör samma ämne. Betänkandet rör också ett antal motioner, bl.a. en motion från moderaterna, väckt med hänvisning till bestämmelserna i 3 kap. 15 § riksdagsordningen om motionsrätt med anledning av en händelse av större vikt. Denna händelse av större vikt var som jag uppfattade det en debattartikel om Skolverkets årliga statistiska redogörelse över elevernas betyg och andelen elever som inte nått målen. Det moderaterna nu lyfter fram som en angelägen fråga är en angelägen fråga och har alltid så varit. Varje ny elev som lämnar grundskolan utan att nå målen och med bristfälliga kunskaper är ett nytt motiv till att vi måste anstränga oss hårdare och inte alls slå oss till ro med det som också i debattartikeln konstaterades, nämligen att den svenska skolan vid en internationell jämförelse hävdar sig mycket väl och i vissa fall med absolut topplacering. Men hur är det med den svenska skolan jämfört med sig själv över tiden? Det är den intressanta frågan. Är de 22 % elever som i dag inte får godkänt i något ämne värre än att det som var tidigare, att 30 % hade 1:or eller 2:or i alla ämnen? Det är svårt att göra jämförelser när vi inte har ett bra jämförelsematerial. Fru talman! Att utskottets majoritet inte finner anledning att vidta några ytterligare åtgärder eller att ställa sig bakom vare sig Riksdagens revisorers förslag eller bifall till någon av de motioner som behandlas ska ses utifrån det faktum att det pågår och planeras en mängd olika insatser och åtgärder i syfte att utveckla såväl skolan som Skolverket. Därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan i betänkande Fru talman! Skolan är i dag mål och resultatstyrd, och ansvaret delas av staten, kommunerna och de enskilda skolorna. Regeringen har tillsammans med riksdagen ett övergripande ansvar för likvärdigheten och för att sätta upp tydliga och utvärderingsbara mål för verksamheten, men vi bidrar också aktivt till att initiera och stimulera till en skolutveckling för högre kvalitet och till att därigenom ge alla elever bättre möjligheter att uppnå målen. Låt mig nämna några exempel. Vi har här i kammaren i olika omgångar beslutat om att öka statsbidraget till kommuner och landsting för att ge ökade möjligheter till god kvalitet i vården, omsorgen och skolan. Sammantaget ökar statsbidragen och är drygt 21 miljarder högre i år än jämfört med 1996. Det som är mest oroande i dag i den här statistiken om skolornas resultat är att skillnaderna är så stora mellan olika kommuner och mellan olika skolor. Det finns skolor där alla elever når alla mål och skolor där bara varannan elev gör det. Detta visar på betydelsen av att såväl ekonomiska resurser som pedagogisk kompetens bör fördelas olika och efter behov - mer till dem som har större behov. Den förstärkning av utbildning i de sju kommuner i storstadsregionerna, den s.k. storstadssatsningen, är ett exempel på detta och är en angelägen åtgärd, där staten tillsammans med de aktuella kommunerna bl.a. satsar på att stärka språkutvecklingen i förskolan och skolan. Vidare kan nämnas det program med tio olika delprojekt som pågår sedan 1999 och som konkret stärker förutsättningarna för det kommunala utvärderingsarbetet samtidigt som den statliga granskningen härigenom också bli mer aktiv. För att genomföra tiopunktersprogrammet har regeringen avsatt 110 miljoner kronor årligen under en treårsperiod. Ett annat nationellt skolutvecklingsprojekt omfattar sammanlagt nära en och en halv miljard kronor under tre år för en satsning på IT i skolan, mest känd under benämningen ITiS. Här handlar det om att ta till vara och utveckla de möjligheter som IT kan ha i form av ett pedagogiskt redskap. I det här sammanhanget är det inte minst spännande att se på betydelsen för elever med behov av särskilt pedagogiskt stöd. Där kan denna satsning öppna nya möjligheter till individuellt anpassad undervisning. Fru talman! Skolutveckling förutsätter en satsning på kompetensutveckling av skolans personal. Det är därför viktigt att se på lärarnas och skolledarnas roll och behov av såväl grundutbildning som vidareutbildning och fortbildning. I årets budgetproposition finns sammanlagt 500 miljoner kronor för utvecklingsinsatser inom skolväsendet under perioden 2000-2002, bl.a. för kompetensutveckling av lärare inom vissa strategiska områden. Under detta år kommer dessutom medel att avsättas för bl.a. kompetensutveckling av lärare inom det specialpedagogiska området och inom området språkutveckling. Förslaget om en reformerad lärarutbildning kommer inom kort att presenteras i en proposition till riksdagen. Den reformerade lärarutbildningen bygger på det initiativ som vi själva tagit i utskottet och det arbete som partierna gemensamt berett i en parlamentarisk utredning. Fru talman! I debatten om skolans kvalitet och Skolverkets roll vill jag lyfta fram betydelsen av att vi har ett barnperspektiv. De som är experter och som har den direkta upplevelsen och erfarenheten av skolan är ju barnen och ungdomarna själva. Kvalitet i skolan innebär inte bara resultat i form av godkända betyg utan även måluppfyllelse i en vidare bemärkelse. Detta omfattar även elevernas personliga utveckling och skolans arbetsklimat. Därför är utvecklingssamtalen så viktiga. Här ges eleven och föräldrarna kontinuerligt möjlighet till en dialog om innehållet i skolan, prestationerna, om hur kamratskap fungerar och trivseln i allmänhet. Utvecklingssamtalet ger grunden för en individuell studieplan för varje elev. Som komplement till Skolverkets statistik om skolan och betygen skulle det vara intressant om vi skulle kunna få en sammanfattande bild av den svenska skolan baserad på summan av alla de utvecklingssamtal som pågår i landet under ett år. Det går naturligtvis inte att göra i dag, men det skulle helt klart ge en mera nyanserad och innehållsrik bild av skolan av i dag, dess möjligheter såväl som dess utmaningar. Jag tycker att elever självklart ska ges möjlighet att delta i utvärderingen av skolan såväl i klassrummet som på olika nivåer i samhället. Det är en del av elevdemokratin och en naturlig del av kvalitetsutvecklingsarbetet. Det kanske i framtiden inte skulle vara så dumt om vi även på nationell nivå kunde öka barnens och ungdomarnas deltagande i utvärderingen av skolan. En djärv tanke, fru talman, är att vi i framtiden ska ha ett skolverk där även barnen medverkar och har en aktiv roll. Tack för ordet!

Fru talman! Jag ställde två frågor till Torgny Danielsson. Hur ser han på att man har samma myndighet som kontrollerar och främjar verksamheten inom skolan och Skolverket när hans partivänner i vuxenutbildningssammanhang anser att det ska vara två skilda organ, inte samma utan en som kontrollerar och en som främjar? Här är det Skolverket som sköter båda dessa uppgifter. Sedan frågade jag hur han ser på den nya kampanj som man i det socialdemokratiska partiet startat mot friskolor. Det är ledande socialdemokrater med i den kampanjen. Torgny Danielsson sade att det var en debattartikel i Dagens Nyheter som gjorde att vi ville väcka en motion med anledning av en händelse av större vikt. Det är inte artikeln utan innehållet i artikeln, innehållet i Skolverkets rapport. Sedan råkade det stå i Dagens Nyheter, men det gör nästan alla viktiga händelser i dag. Betyg kan jämföras på olika sätt. Det är omöjligt att jämföra det gamla relativa betygssystemet med det betygssystem som vi har i dag. Om man gör en jämförelse mellan 1998 och 1999 årskurs 9 blir det sämre Sedan säger Torgny Danielsson att det är bra med utvecklingssamtal. Det tycker jag också. Kan Torgny Danielsson tänka sig att man utvecklar samtalen till att också bli skriftliga som man som förälder kan ta med sig hem efter samtalet?
Fru talman! Skolverkets uppgift i dag är att både stimulera till skolans utveckling och se till uppföljning, utvärdering och tillsyn. Det ser vi som en möjlighet att ha en myndighet som har en hög kompetens. Den del som sysslar med uppföljning, utvärdering och tillsyn kan mycket väl ge impulser till på vilket sätt Skolverket ska ha en aktiv och stödjande roll för skolutvecklingen. Sedan är det viktigt att poängtera att vilken form av myndighet vi har och hur den ser ut inte är det centrala, utan det centrala är ju att vi har en myndighet som på ett effektivt sätt kan utföra de arbetsuppgifter som den har ålagts. Vi har ju diskuterat friskolorna många gånger. Dem har vi och de är här för att stanna. Men det viktiga är ju att friskolor i sig inte är ett direkt mått på hög kvalitet. Friskolor måste på samma sätt som alla andra skolor underkasta sig den kvalitetsgranskning som vi kräver. Friskolor ska också vara öppna och en skola för alla. Sedan får inte friskolor på något sätt undergräva möjligheten för en kommun att bedriva bra skolverksamhet vid alla andra skolor. Därför är det viktigt att man följer utvecklingen.
Fru talman! Jag tackar för svaren på mina frågor. Jag har inget emot Skolverket och dess kontrollerande verksamhet. Däremot finns det ett problem som Torgny Danielsson måste ha stött på när han har besökt skolor, att lärare och rektorer är lite tveksamma om vilken uppgift som Skolverket har när man är ute på en skola. Är det för att främja verksamheten eller är det för att kontrollera? Det är bl.a. av det skälet som vi vill ha två skilda myndigheter, och det har alltså alla fem socialdemokratiska ledamöter i Kunskapslyftskommittén accepterat att man ska ha när det gäller vuxenutbildning. Då vore det rimligt att ha det också i ungdomsutbildningen. När det gäller friskolor använder Torgny Danielsson samma ord som skolministern. De har kommit för att stanna, och det tycker jag är bra. Jag skulle vilja ställa en sista fråga till Torgny Danielsson: Vill Torgny Danielsson medverka till att man inte försämrar möjligheten för att bilda nya friskolor i fortsättningen, så att det är kommunerna som yttrar sig men Skolverket som fattar det slutgiltiga beslutet?
Fru talman! Jag vet inte om vi är överens om vad det innebär. Jag tycker inte att friskolorna på något vis har en sämre situation. Däremot är det, som jag sade tidigare, angeläget att vi har samma syn på skolan oavsett om det är en allmän skola eller en friskola. Därför är det rimligt att det ställs samma krav när det gäller utbildad personal. Innan man får tillstånd att starta en skolan ska man klart ha redogjort för hur man kommer att lösa uppgiften. Det ska vara en seriös organisation eller huvudman som går in i verksamheten och som är beredd att ta det ansvar under den frihet som det innebär att bedriva en friskola. Men det får ju inte vara så, som vi har upplevt i många fall, att en friskola inte har någon seriös grund. Därigenom överlämpar man i sista stund de åtaganden som man en gång har gjort på kommunerna som då sätts i en väldigt svår situation när de får ta ansvar för en ny grupp elever som de inte har kunnat planera för.
Fru talman! Torgny Danielsson inledde sitt anförande med att säga: Vi måste anstränga oss hårdare. Det finns en del problem bl.a. med att det är så många som lämnar grundskolan utan godkända betyg. Sedan tog Torgny Danielsson upp ett resonemang om att man kanske skulle se på hur många det var som hade ettor och tvåor tidigare - han nämnde en siffra på 30 %. För mig är det inte det viktigaste. Det viktigaste är hur situationen ser ut nu, att vi ska nå de gemensamma målen, att eleverna ska få godkända betyg. Om Torgny Danielsson menade allvar med orden att man måste anstränga sig hårdare och hitta nya sätt att lösa problemen, blir jag ännu mer förvånad när socialdemokraterna och majoriteten säger att man efter revisorernas förslag inte tänker vidta några åtgärder - det står på första sidan - och att man tänker avslå alltihop. Anser Torgny Danielsson och socialdemokraterna att det inte behövs något övergripande synsätt på skolan, att det inte behövs konkreta åtgärder som ska sättas in nu? Är det detta som är huvudanledningen till att socialdemokraterna inte vill lägga fram ett handlingsprogram för skolan?
Fru talman! Man efterlyser en nationell handlingsplan. Samtidigt är det inte någon hemlighet för någon - allra minst i den här salen - att någon vecka innan Skolverkets rapport kom, kom det en skrivelse från regeringen där man klargör vilka åtgärder som man vill vidta för att utveckla skolan inom den närmaste tvåårsperioden. Skrivelsen innehåller en mängd olika förslag, och jag har redogjort för en del av dem här. Många av förslagen håller också på att genomföras i dag med verksamheter som är finansierade. Detta skulle man kunna döpa om till en nationell handlingsplan, om nu Sofia Jonsson och andra skulle önska det. Jag är oroad över att klyftorna ökar inom skolan. Varje elev som går ut skolan med otillräckliga kunskaper är ett motiv i sig för att vi måste bli bättre på att fördela de resurser som skolan har. Om det behövs, så ska skolan också ha mer resurser. Besluten om hur resurserna ska fördelas ska ligga så nära verksamheten som möjligt. Då frågar jag Sofia Jonsson: Stöder Sofia Jonsson moderaternas förslag om en nationell skolpeng? En sådan innebär ju att man mer eller mindre omyndigförklarar den lokala nivån, om pengarna ska fördelas från centralt håll. Hur stämmer det överens med Centerns syn på decentralisering och delaktighet på lokal nivå?
Fru talman! Torgny Danielsson har väl hört mig ett antal gånger både ifrågasätta moderaternas idé om skolpeng och redogöra för mina egna förslag om en stärkt decentralisering. Jag talade i mitt anförande tidigare här i dag om att man borde låta skolorna få besluta om sig egen verksamhet. Torgny Danielsson hade en djärv tanke om att Skolverket också skulle kunna ta in barn. Varför inte? Men kan då socialdemokraterna tänka sig att gå med på Centerpartiets idé om att låta eleverna verkligen få vara med och utforma sin vardag på sin egen skola genom lokala skolstyrelser? Det ser jag som en oerhört stor sak för att stärka demokratin och för att stärka elevernas engagemang i deras egen utveckling. Tycker Torgny Danielsson att det är en bra tanke och kan man lägga fram ett sådant förslag?
Fru talman! Det pågår ju en verksamhet när det gäller möjligheten för elever att aktivt delta i lokala skolstyrelser och att vara med i den demokratiska processen. Det kommer så småningom förslag på hur man skulle kunna permanenta den verksamheten. Men det viktigaste är att varje elev känner en delaktighet i sin egen lärandesituation till vardags. Det i sin tur handlar väldigt mycket om det förhållningssätt mellan barn och vuxna i skolan och vilket utrymme vi ger elever att ta ansvar för sitt eget lärande. Då ser vi skolan som mycket mer än något slags fabrik där man bara bedriver undervisning, som en del från borgerligt håll brukar poängtera, att skolans viktigaste uppgift är att bedriva undervisning. Det är bra att Sofia Jonsson klart deklarerar hur hon ser på moderaternas förslag om nationell skolpeng. Det visar än en gång att det är svårt - i alla fall för mig - att se ett samlat borgerligt alternativ till den förda skolpolitiken.

Fru talman! Jag har ett par frågor till Torgny Danielsson och socialdemokraterna. För det första gäller det läget i skolan och ökningen av antalet elever som inte klarade betyget Godkänd från 20,4 % 1998 till 22,7 % 1999. Delar Torgny Danielsson kristdemokraternas uppfattning att det är ett steg i fel riktning när antalet ökar? Det borde ju rimligtvis ske en minskning.

Fru talman! Som jag tidigare sade ser jag allvarligt på varje elev som lämnar skolan utan att nå målet. Det är en utmaning i sig. Sedan tycker jag att man måste se på vad statstiken innehåller i ett lite längre perspektiv. Det är väldigt mycket som har hänt, och det är ett nytt betygssystem som nu används. Vi säger ofta att vi ska ha en skola för alla, där alla barn är olika men har samma värde. Det innebär att man utgår från att varje barn har olika behov av olika insatser och även att det tar olika lång tid för olika elever att uppnå målen. Därför tycker jag att den viktigaste statistiken kanske är att se hur det går för de här barnen på lite längre sikt, hur många som inte kommer att nå upp till målen om några år. Om man inte har nått upp till målen ska det vara en rättighet att få samhällets stöd också fortsättningsvis för att kunna nå upp till målen. Sedan är det inte rimligt att tro att antalet blir noll. Etiksamtal är för mig inget märkligt, utan de är en del av värdegrundsarbetet. Jag tycker inte att det behövs något särskilt ämne eller särskilt anpassad tid för dem, utan de ska naturligt ingå i skolans vardag i olika ämnen. Det kan vara svenska, religionskunskap eller filosofi. De bör naturligt ingå i ämnet idrott t.ex. när man talar om detta med rent spel och om hur vi beter oss mot varandra.
Fru talman! Det gläder mig att Torgny Danielsson inser att barn är olika och att alla barn behöver olika insatser. Det är också glädjande att Torgny Danielsson och socialdemokraterna inte direkt avvisar tanken på etiksamtal utan i stället säger att det här behövs i skolan, även om vi inte använder oss av exakt samma vokabulär. Det talar i alla fall för att vi kan se fram emot att det blir etiksamtal i skolan. Sedan skulle jag vilja ställa ytterligare en fråga till Torgny Danielsson. Oroar det socialdemokraterna och Torgny Danielsson att alltfler lärare lämnar sin verksamhet i skolan på grund av att de inte mäktar med arbetet, att de känner sig utbrända?
Fru talman! När det gäller den fortsatta diskussionen om värdegrundsfrågorna i skolan finns det ju väldigt mycket som man kan lyfta in där. Bl.a. ser jag det som angeläget att man bättre lyckas med att ha undervisning och diskussioner kring olika konventioner, bl.a. om de mänskliga rättigheterna, om barnkonventionen osv., så att vi får in detta i skolarbetet. Den här typen av värdegrundsdiskussion kan alltså ha sin plats i många sammanhang i skolan. Det handlar också om att det naturligt ingår i utvecklingssamtalen, som också ska ta upp hur vi utvecklas socialt. När det gäller frågan om arbetssituationen i skolan kan vi vara överens om att det under 90-talet har varit en väldigt ansträngd arbetssituation i skolan, mycket på grund av de nedskärningar som har gjorts och den ekonomiska situationen. Vi har ju tvingats till kostnadsbesparingar både på statlig och på kommunal nivå. Jag ska inte dra någon historia om varför det blev så. Lärarnas arbetssituation hänger samman med vilket stöd lärarna får. Vi säger ju att det är så viktigt att se till både skolledarens roll och vilket pedagogiskt ledarskap som finns i skolan. Vi efterlyser en diskussion om hur det pedagogiska ledarskapet och stödet till lärarna kan se ut. Det är viktigt att ta situationen på allvar och att förebygga den på olika sätt.
Fru talman! Jag vill ta ett exempel på kritiken som handlar om att informationen till lärarna och skolan måste bli bättre. Det är ju i dag en bristfällig information om vad betygen ska innehålla. Lärarna har inte fått veta vad det högsta betyget, det som kallas Mycket väl godkänd, ska grundas på för kriterier. Det utlovades när betygssystemet infördes 1994, och det har utlovats 1998, 1999 och det har utlovats nu. Jag har inte brytt mig om att ta upp detta, för jag har tagit för givet att det snart skulle komma kriterier. Det här är ett litet men också väldigt tydligt exempel på hur man försätter den svenska skolan i en situation där de som arbetar i skolan inte vet vad det är för mål som de ska arbeta mot, i det här fallet vilka mål de ska arbeta mot för att sätta betyget Mycket väl godkänd. Torgny Danielsson om han verkligen anser att riksdagen eller regeringen har vidtagit sådana åtgärder att man bara rakt av kan avfärda alla förslag från Riksdagens revisorer, som faktiskt pekar på en massa sådana här brister.
Fru talman! Som Ulf Nilsson mycket väl vet diskuteras olika åtgärder som möter de flesta av Riksdagens revisorers förslag. Sedan kan man ju välja att gå till väga med olika metoder. Ett av skollagsöversynskommitténs uppdrag är att se över hur de olika bestämmelser som styr skolan nationellt - alltså skollag, skolförordning osv. - kan göras mer tillgängliga. Men det pågår en utveckling, och det har också Skolverket redogjort för inför utbildningsutskottet. Den visar på att Skolverkets uppdrag att nå ut till alltfler pågår och att kontakten och mängden distribuerat informationsmaterial hela tiden ökar. Ett tillräckligt betryggande svar är att det för närvarande inte behöver göras något ytterligare. Sedan får vi naturligtvis följa utvecklingen. Jag har en fundering över Folkpartiets politik på skolområdet. Ni talar ofta om att den enda uppgift som skolan ska ägna sig åt, som jag uppfattar det, är utbildning. Ni talar också ofta om ordning och reda. Menar ni då att ni tar avstånd från att skolans uppgift också är att förmedla och diskutera värdegrundsfrågorna och att ta vara på och bidra till elevens personlighetsutveckling? Jag ser inte att Folkpartiet med sitt sätt att resonera om utbildningspolitik tar hänsyn till själva grunden och förutsättningarna för lärandet, som egentligen handlar om att varje individ, varje elev ska känna sig trygg, accepterad och bekräftad i skolan.
Fru talman! Det är riktigt att skolan behöver tydliggöra kunskapsmålet. Skolan kan inte klara av allting. I arbetet med att tydliggöra kunskapsmålet ska man möta varje individ utifrån hans eller hennes förutsättningar och ta hänsyn till de problem och svårigheter som finns. I arbetet för att nå kunskapsmålet ingår naturligtvis en mängd samtal, tankar och reflexioner kring etik, filosofi och många andra frågor. Men skolans huvuduppgift är att ge eleverna kunskapsredskap. Jag kommer tillbaka till revisorernas kritik. Jag kan inte begära att Torgny Danielsson ska räkna upp alla detaljer. Men jag skulle ändå vilja ha några tydligare svar på vilka åtgärder som är vidtagna. Får man kritik i en styrelse, i ett företag eller i något annat sammanhang av en utomstående granskare brukar man inte nöja sig med att säga: Vi jobbar med det här. Man ska kunna visa att någonting verkligen har satt i gång. Finns det några konkreta förslag som kommer att leda till det som revisorerna föreslår, t.ex. att Skolverket ska ha överläggningar med kommunerna om det pedagogiska ledarskapet i skolan? Finns det några förslag om att kommunerna ska redovisa en analys av hur skolornas resurser används och hur det hänger samman med undervisningens resultat? Finns det några konkreta beslut som kommer att göra att informationen till lärare och skolpersonal blir bättre? Jag tycker inte att vi har hört några sådana exempel på att något riktigt svar på revisorernas kritik finns här i dag.
Fru talman! Som jag sade inledningsvis har det hänt mycket under ett år. Det är naturligtvis omöjligt för mig att stå här i talarstolen och räkna upp allt som har hänt. Om vi ser på Skolverkets situation sedan rapporten kom har vi fått en ny skolverksledning. Det har instiftats en kvalitetsgranskningsnämnd som nu är i verksamhet. Vi har en ökad närvaro av Skolverket ute på skolorna och på olika sätt genom de olika distributionskanaler som skolan har. Det pågår en översyn på departementet vad gäller den förordning om kvalitetsredovisning som finns. Frågan har lyfts om att kommunerna behöver ytterligare stöd och hjälp för att få instrument och kompetens för att klara de kvalitetsredovisningar som de är ålagda att göra. De medel som jag nämnde tidigare, de s.k. Perssonpengarna, har i omgångar portionerats ut till kommunerna, vilket ger förutsättningar för att kommunerna lokalt ska kunna bedriva skolutvecklingsarbetet. Det finns många som kan vittna om att pengarna också kommit väl till nytta. Nu har inte Ulf Nilsson någon mer möjlighet till replik. Men detta är i varje fall en del av de saker och åtgärder som finns redovisade, och som Ulf Nilsson mycket väl känner till, eftersom vi haft en noggrann genomgång av hur Skolverket självt ser på den kritik och de förslag som det har fått av Riksdagens revisorer. Avslutningsvis och sammanfattningsvis kan jag säga att det i dag inte finns någon ytterligare anledning att gå vidare. Men naturligtvis ska dörren stå öppen. Vi måste ständigt ha den här dialogen levande för att vi också ska komma med nya förslag till åtgärder.

Fru talman! Låt mig inleda med att yrka bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkande nr 10. Vi ska som tidigare sagts diskutera skolans utveckling dels mot bakgrund av Riksdagens revisorers förslag, dels mot bakgrund av en del rapporter som har kommit från Skolverket. Jag har huvudsakligen hämtat inspiration till mitt anförande från en av Skolverkets rapporter. I en av rapporterna har Skolverket visat på att andelen elever i grundskolan som inte nått målen i ett eller flera ämnen har ökat med ungefär två procentenheter på ett år. Det har lett till att många borgerliga partier har gått till angrepp på skolpolitiken. Det finns en tendens att måla upp en svart och ibland tendentiös bild av skolan. Man har använt Skolverkets uppgifter ganska flitigt i den retoriken. Är den krisbild man målar upp sann? Hur mycket sämre har skolan egentligen blivit? Som vänsterpartist menar jag naturligtvis att många skolor har stora problem, inte minst till följd av brist på resurser. Vänsterpartiet har också lagt fram ett antal förslag till hur man ska kunna förbättra skolan. Vi tror inte heller att det är rätt, som socialdemokraterna ibland gör, att framställa situationen som att allt egentligen fungerar. Det gör det inte. Men alla skolor och alla elever har inte samma problem. Skolverkets rapport säger att andelen elever i grundskolan som inte fått godkänt i ett eller flera ämnen har ökat från 20,4 % våren 1998 till 22,7 % våren 1999. Betygssystemen kan inte jämföras med varandra. Men för bara ett par år sedan hade vi ett betygssystem som per definition sade att 31 % av eleverna fick ett betyg som i den allmänna meningen inte var godkänt. Våren 1999 var enligt Skolverket 90,3 % av de elever som gick ut grundskolan behöriga till gymnasiet. Det betyder att ca 10 %, eller tre elever per klass, hade misslyckats i ett eller flera kärnämnen. Det är ett stort problem som vi naturligtvis måste ta tag i. Men vi måste också komma ihåg historien. När jag själv gick i skolan fanns ett antal som körde i matte och svenska. Problemet var inte mindre då, och det är definitivt inte mindre nu. Det verkligt allvarliga problemet som döljer sig bakom snittsiffran på 22,7 % som nu diskuteras förbigås ibland av många partier. Det är det faktum att olika skolor t.o.m. inom samma kommun uppvisar så vitt skilda resultat. När det gäller andelen elever som inte når målen i ett eller flera ämnen sträcker sig spännvidden från 5 % upp till hela 78 %. Det är olikheter som utgör ett hot mot grundbulten i den svenska utbildningspolitiken, en nationellt likvärdig skola för alla barn. Vad man entydigt kan se av statistiken är att skolor i välbärgade områden generell sett klarar sig bra medan skolor i områden med låga inkomster, hög arbetslöshet och stora invandargrupper klarar sig betydligt sämre. Fru talman! Tillgången till utbildning tenderar alltmer att bli en klassfråga. En av orsakerna till de stora skillnaderna när det gäller resultat är segregationen. Förenklat kan man säga att de största problemen i hög grand rör ungdomar vars föräldrar är invandrade och som går i en skola i hårt segregerat bostadsområde i en förort till någon av de stora städerna. Vad vi kan se nu är resultatet av att vi under de senaste tio åren har tillåtit att den ekonomiska, sociala och etniska segregationen har fått öka. I valfrihetens namn ökar antalet fristående - som jag egentligen föredrar att kalla privata - skolor framför allt i storstadskommuner. Det leder ibland till att den kritiska massan av motiverade elever och engagerade föräldrar som faktiskt krävs för att få till stånd positiva lärprocesser och social utveckling i en skola undermineras i de kommunala skolorna. Det är också nu vi ibland får se konsekvenserna av nedskärningar under 90-talet. De nedskärningarna har lett till större undervisningsgrupper, nedslitna miljöer och minskad vuxentäthet i skolan. Vi har också fått nedskärningar i stödet till elever i behov av särskilt stöd, minskad och försämrad elevvård och färre skolkuratorer och skolpsykologer. Bakom de 22,7 procenten döljer sig alltså skolor med skyhögt värre siffror, skolor som har problem som bottnar i sociala och ekonomiska orättvisor. Det är framför allt i de skolorna man måste få kunna sätta in åtgärder. Förslag om fler fristående skolor, större valfrihet att välja skola, betyg från årskurs 1 i kombination med sänkta skatter är knappast den medicin som hjälper de skolorna. I stället innebär det, ur mitt perspektiv, att man ökar de etniska klyftorna och därmed också ökar klasskillnaderna. Kraven på skolorna i de hårt segregerade förortskommunerna är stora. De måste bl.a. kunna möta invandrarungdomarnas speciella behov och skapa en miljö där de känner trygghet och där de kan känna sig stolta över sitt ursprung. Det behövs fler vuxna i skolan. För det krävs mer resurser. Skolor i de invandrartäta förortsområdena behöver förstärkas med fler vuxna som i olika roller - fritidsledare, kuratorer, psykologer, specialpedagoger - kan medverka till att skapa en lugnare och tryggare skolmiljö och bygga upp ett klimat som också främjar inlärning. De här skolorna är däremot inte betjänta av en allmän svartmålning som antyder att skolledare, lärare och övrig personal helt misslyckats med sitt uppdrag. Trots 90-talets nedskärningar gör skolans personal varje dag storverk under ofta ganska svåra förutsättningar. Personalens arbete blir inte lättare av att många borgerliga partier i generaliserande drag gör "den svenska skolans stora misslyckande" till ett slags refräng i en partipropaganda. Varken högerns svartmålning eller socialdemokraternas skönmålning gynnar i grunden den svenska skolan.

Fru talman! Lennart Gustavsson började sitt anförande med att yrka bifall till utskottets hemställan. Sedan ägnade han i stort sett hela sitt anförande åt att diskutera de problemformuleringar som finns i skolan. Det gör mig lite fundersam. Jag håller klart med Lennart Gustavsson om att det runtom i landet finns många positiva exempel som vi måste visa på. Men problemet utifrån de rapporter från Skolverket som Lennart Gustavsson diskuterade är att det finns många elever som inte klarar sig i skolan och att deras antal ökar. Vi har under de senaste dagarna också sett att elever ute på skolorna börjat strejka och står och diskuterar kommunernas budgetar och de nedskärningar som sker på deras skolor. Jag undrar: Hur många fler sådana här rapporter från Skolverket behöver Lennart Gustavsson få och hur många fler elevstrejker runtom i landet måste vi se på TV innan Vänsterpartiet ändrar sitt bifallsyrkande till konkreta förslag om förbättring av det som Lennart och flera av oss har diskuterat i dag?
Fru talman! Först och främst tycker jag att det i grunden är positivt när elever visar att de inte accepterar en arbetsmiljö och en situation i skolan som inte är bra. Det är bra att elever vågar stå upp och kräva sin rätt. Om Sofia Jonsson lyssnade på det som jag sade vet hon också att det här är en fråga om resurser. Därtill är det kanske bekant för Sofia Jonsson att Vänsterpartiet är ett av de partier som ganska konsekvent har drivit frågan om mer resurser till kommunerna, som faktiskt har det yttersta ansvaret för skolan. Sofia Jonsson frågar vidare hur många rapporter som behövs för att Vänsterpartiet ska engagera sig i den här frågan. Det är bra att det kommer rapporter, men jag tycker att Sofia Jonsson gör en kraftig förenkling när hon och de borgerliga partierna försöker påskina att det ska finnas några enkla generella lösningar. Man viftar som med en magisk stav med uttryck som "oberoende institut", "tydliggöra Skolverkets roll" eller "skolpeng" - något som Sofia Jonsson i och för sig avvisade. Det vore intressant att få se de här tydliga centerpartistiska kraven, som gör att man med ett klubbslag kan förändra situationen i skolan, men så ser verkligheten inte ut, Sofia Jonsson.
Fru talman! Nej, Lennart Gustavsson, jag tror inte på enkla lösningar - inte på att man genom att vifta med trollspö kan ge de elever i skolan som i dag inte har goda kunskaper bättre kunskaper till dagen därpå. Jag tror att det framför allt krävs ett tydligt ledarskap från riksdagen, från regeringen och från er som bl.a. medverkar till att anvisa resurser till skolan. Jag tror också att det är viktigt att anvisa tydliga redskap. Jag har framfört många förslag, inte bara om ett nationellt kvalitetsinstitut. Vi ska anvisa redskap lokalt för en decentraliserad makt. Eleverna ska sättas i centrum med individuella studieplaner och mycket annat, t.ex. genom ett program för läs och skrivutveckling för de elever som inte klarar den själv. Inte heller det här vill Vänsterpartiet gå med på. Jag menar att det finns vissa konkreta åtgärder som vi kan sätta in direkt. Det finns också många långsiktiga åtgärder som måste startas nu. Det är oerhört synd att Vänsterpartiet inte är berett att påverka utan bara lägger sig platt och säger: Det här kostar resurser.
Fru talman! Sofia Jonsson talar om tydligt ledarskap och om olika redskap. Vi kan lämna resursdiskussionen åt sidan och diskutera vad som behöver göras i skolan. Jag tycker att det är intressant att Sofia Jonsson tar upp sådant som decentralisering, ökat inflytande för eleverna och ökad möjlighet för föräldrarna att påverka. Jag kan inte se att vi i de avseendena skiljer oss åt på något som helst sätt. Om det är någonting som Vänsterpartiet har stått upp för är det att öka elevernas möjlighet till inflytande över den egna skolsituationen. Jag tycker att det skulle vara intressant att få med Sofia Jonsson i det jobbet. Det andra redskap för att vrida skolan rätt som Sofia Jonsson nämner är program för läs och skrivutveckling. Sofia Jonsson har inte någon ytterligare replik, så jag måste få besked senare, men det vore intressant att få höra vad som är unikt i Centerpartiets sätt att stimulera läs och skrivutveckling för dyslektiker. Jag kan inte se några stora skiljaktigheter. Man försöker ibland av förklarliga partiegoistiska skäl göra frågor större än de är. Läs och skrivutveckling ska stimuleras, och jag skulle vilja höra om Sofia Jonsson kan peka på att Vänsterpartiet i något sammanhang skulle ha motsatt sig stimulans av läsoch skrivutveckling.
Fru talman! Jag upplever att Lennart Gustavsson, Vänsterpartiet, på något sätt vill bagatellisera den oro som många lärare, rektorer och föräldrar känner över den svenska skolan. Jag skulle vilja fråga Lennart Gustavsson om han anser att utvecklingen är tillfredsställande när antalet elever som inte klarar godkända betyg ökar. På något sätt verkar det som om Lennart Gustavsson menar att det inte är så farligt när ökningen ändå inte har varit större än drygt 2 % på ett år. Om trenden fortsätter, Lennart Gustavsson - vilket Gud förbjude! - på vilken nivå börjar Lennart Gustavsson känna sig orolig: vid 30 %, vid 40 % eller vid 90 %? Min andra fråga är: Anser Lennart Gustavsson och Vänsterpartiet att det behövs en handlingsplan för att vända trenden i skolan? Lennart Gustavsson talar vidare om svartmålning när man talar om beskrivningar i rapporter av hur lärare och rektorer, föräldrar och elever upplever läget. Det är verklighetsbeskrivningar, ingen svartmålning. Jag framhöll speciellt i mitt anförande att mycket i skolan är bra, men vi kristdemokrater anser att det som är mindre bra måste åtgärdas.
Fru talman! Det är ganska svårt att svara på en sådan här replik. Om Erling Wälivaara hade lyssnat när jag höll mitt anförande hade han vetat att det som jag minst av allt gjorde var att bagatellisera problemen. Däremot sade jag tydligt att mycket naturligtvis inte är tillfredsställande. Jag får lust att vara lite elak, men det ska jag inte vara. Det skulle vara intressant att till kristdemokraterna rikta frågan: Är det en självklarhet för kristdemokraterna att vifta med procentsatsen 22,7 och att prata om att var femte elev i den svenska skolan är misslyckad? Tar man något som helst ansvar för att göra en djupare analys av vad som finns bakom dessa siffror? Det finns ju faktiskt en bild bakom siffrorna som visar, om jag uttrycker mig tydligt, hur det svenska klassamhället slår igenom. Ser Erling Wälivaara och kristdemokraterna det? Vad gör man åt det? Ska man fortsätta att slänga sig med siffrorna, med att en femtedel av de svenska eleverna misslyckas? Eller ska man våga använda siffrorna, våga analysera dem och se vad som finns bakom dem, se vad de talar om?
Fru talman! Kristdemokraterna ägnar sig inte åt enkla lösningar. Vi vet att det här är komplicerat. Men skillnaden mellan Kristdemokraterna och Vänsterpartiet är att när kristdemokraterna blir uppmärksammade på problemen är vi beredda att vidta åtgärder för att komma till rätta med problemen. Är det så att det här beror på klassamhället, att det är det som slår igenom borde Lennart Gustavsson rimligtvis ha än större anledning att verkligen vilja åtgärda det här. För mig och kristdemokraterna är det lika viktigt att invandrareleven och arbetarfamiljens elev som doktorsbarnet får en god utbildning. Det måste gälla lika för alla människor i Sverige. Vi ska ha en skola som ska gälla alla. Vi vill inte ha något klassamhälle i det fallet.

Fru talman! Lennart Gustavsson talar om att det behövs mer resurser. Det är möjligt att det behövs det ibland. Men problemet som revisorerna visar är att vi i dag inte vet hur resurserna används. Över huvud taget är mycket av grundproblemet i det vi diskuterar att vi inte riktigt vet hur det står till i skolan. Vi vet inte hur resurserna används. Vi vet inte om de används på rätt sätt. Vi vet inte hur många elever som inte når upp till målen de första åren i grundskolan. Det är därför det är så viktigt, detta som låter lite formellt, att tydliggöra Skolverkets roll. Eftersom Lennart Gustavsson i alla fall anser att det behövs mer resurser blir en naturlig fråga till Lennart Gustavsson som tillhör majoriteten i riksdagen: Anser Lennart Gustavsson att det har varit för lite resurser till skolan, dvs. till kommunerna och därmed till skolan, under senare år? Anser han att de bör öka? Vad anser han om det budgetförslag som nu är på gång? Hoppas han att det kommer att tillfredsställa resursbehovet? När Lennart Gustavsson säger att det behövs mer resurser är det viktigt att komma i håg att Lennart Gustavssons parti tillhör dem som just nu bestämmer fördelningen av resurser i landet Sverige. Sedan nämnde också Lennart Gustavsson friskolor som ett hot. Det finns ju egentligen ingenting i framväxten av friskolor som stjäl pengar från den kommunala skolan. Om fördelningen av bidragen går till på rätt sätt, så att kommunen betalar sina pengar för elever på samma sätt som man skulle ha gjort i en kommunal skola, ökar inte detta kostnaderna för kommunen. Det finns ingenting i friskolesystemet som innebär att det självklart överkompenserar friskolor. Däremot vore det intressant att få ett tydliggörande. Det har ju bildats ett nätverk, som har sagts, bland en del socialdemokrater mot friskolor. Lennart Gustavsson har tidigare varit tydlig här i kammaren. Med tanke på vad vi kan vänta oss i framtida förhandlingar mellan de tre partier som bildar regeringsunderlag är det viktigt för mig att veta: Anser Lennart Gustavsson och Vänsterpartiet fortfarande att det inte ska startas några nya friskolor, som Lennart Gustavsson sade för ett år sedan?
Fru talman! Jag tar det i tur och ordning. Jag tycker mig ibland se i de gemensamma moderata reservationerna en övertro på att vi ska hitta nya organisatoriska lösningar för att kunna göra kvalitetsuppföljningar och annat bättre. Vi har en organisation som ganska nyss är sjösatt. Vi har en utveckling på det området. Då tycker jag faktiskt att vi ska se till att ställa krav på att man ska göra det jobb man är satt att göra. Vi ska inte innan man har haft en chans att börja göra det jobbet säga: Nu måste vi ha en ny organisatorisk lösning. Sedan var vi inne på budgetförhandlingarna och det faktum att Vänsterpartiet utgör en del av majoriteten här i riksdagen. Jag tror att Ulf Nilsson mycket väl vet att Vänsterpartiet i förhandlingarna driver krav på att få ökade resurser till kommunerna. Sedan är Ulf Nilsson också mycket väl medveten - hoppas jag - om att detta är förhandlingar där vi förhandlar utifrån olika styrkepositioner. I ett samarbete är det naturligtvis ett givande och tagande. Jag kan i dagsläget inte stå och säga vad resultatet av budgetförhandlingarna är. Jag vet vilka förhoppningar jag har. Jag vet också vad som kan vara realistiskt att hoppas på. Men det är också bekant - och det tror jag också att Ulf Nilsson är fullt medveten om - att en del av den ökning av resurser till kommuner och landsting som har skett under den här mandatperioden faktiskt också får tillskrivas den kraft och den styrka som Vänsterpartiet har haft i förhandlingarna. Sedan åter till debatten om friskolor, om huruvida friskolor stjäl pengar från planeringen av den kommunala skolan. Jag vidhåller, som jag tidigare har sagt från den här talarstolen, att tillkomsten av de fristående skolorna i stor utsträckning försvårar en rationell kommunal planering av skolväsendet.
Fru talman! Jag är naturligtvis medveten om hur det går till i förhandlingar mellan partier, både i opposition och regering. Men det är ändå så att om man röstar för ett förslag i riksdagen, t.ex. regeringens budgetförslag, ger det lite fel bild till åhörare och åskådare när Vänsterpartiet i talarstolen säger: Nu är den viktigaste uppgiften att öka resurserna till skolan. Då får man intryck av att Vänsterpartiet kommer att föreslå det i riksdagen. Därför tycker jag att det kanske vore mer nyanserat om Lennart Gustavsson framhöll det i sitt anförande så att det inte blir några missförstånd, för jag tror inte att vi kan förvänta oss några avvikande resursförslag från Vänsterpartiet, inte den här våren i alla fall. När det gäller Skolverket tror jag inte på några teoretiska omorganisationer. Men det är uppenbart att vi inte får in de uppgifter vi vill ha om läs och skrivsvårigheter, om vilka problem som finns, om hur eleverna uppnår målen. Friskolorna har ju vuxit fram och tagit på sig uppgifter på många håll som ingen hade förväntat sig för 5-10 år sedan. Vi har fått fler friskolor som arbetar med särskoleverksamhet. Vi har fått friskolor med inriktning på DAMP, på Aspergers syndrom och på olika typer av elever som har särskilt behov av stöd. Friskolorna är inte längre en tummelplats för några få som har råd att betala. Det beror helt enkelt på att vi har fått ett system där det inte kostar en massa pengar att gå i friskolor. Jag ska inte göra den här debatten lång, men jag upprepar frågan. Nu har Lennart Gustavsson inte lika mycket att svara på, så jag hoppas få ett tydligt svar. Lennart Gustavsson sade förra året i den här debatten?
Fru talman! Ulf Nilsson vet mycket väl att den principiella inställningen från Vänsterpartiet är att vi ska vara mycket restriktiva i fråga om de nya fristående skolorna, privatskolorna. Vi har också lagt fram förslag som den här kammaren tidigare röstade ned. Vi ville öka det kommunala inflytandet över de fristående skolorna. Vi har också lagt fram förslag där vi säger att det är orimligt att vi ska ha börsnoterade företag som ska driva skolverksamhet med det till synes enda syftet att uppnå vinst. Angående det här med budgetförslag tror jag att Ulf Nilsson egentligen är fullt medveten om att man som parti lyfter fram de idéer, de visioner man har. Sedan hamnar man i en real politik när man förhandlar utifrån reella utgångspunkter. Folkpartiet har många gånger suttit i den situationen. Inte var det så att Folkpartiet då frånsvor sig rätten att gå ut och säga: Detta är partiets politik. Utifrån partiets politik, partiets ideologi går man in i förhandlingar och där gör man så gott man kan. Sedan åstadkommer man någonting. Men för den skull har jag ju kvar mina idéer och mina värdering, och dem har man en rättighet att stå för.

Fru talman! Först vill jag säga några ord om skolans utveckling. Erling Wälivaara inledde med att säga att utvecklingen inte skedde över en natt. Det är ju sant. Det har alltså skett en intressant utveckling av den svenska skolan under 1990-talet. Det är viktigt att man har den bilden med sig. I början av 1990-talet hände något som var en revolution i förvaltningen över huvud taget av skolan och den offentliga sektorn. Regeringen beslutade att decentralisera stora delar av den offentliga verksamheten. Det gällde skolan. Det gällde äldreomsorgen. Det gällde psykiatrin och vissa andra delar. Skolan kommunaliserades 1991. Det gick fort. Ett av skälen till att det gick fort tror jag var att man insåg att en ekonomisk kris stod för dörren. Det var viktigt att man fick beslutsfattandet och ansvarstagandet ute i kommunerna när de nedskärningar som man bedömde vara oundvikliga skulle göras inom skolan, äldreomsorgen och psykiatrin. Man kan diskutera det lämpliga i det hela. Det tänker jag inte göra nu. Detta är faktum, och reformen skedde mycket snabbt. Det betydde att kommunerna var ganska oförberedda på att ta ett ansvar. Man hade alltså inte skolpolitiker i kommunerna som hade handskats med skolans frågor tidigare. Man hade inte skolledare på skolorna som kunde ta det pedagogiska ansvar som de skulle ta enligt de nya uppgifter som de fick. Resultatet blev naturligtvis att de nedskärningar som skedde på skolans område gick mycket snabbt. Inom loppet av två år skar man 20 % av lärarresurserna i kommunerna. Det skedde tyvärr ganska oskickligt och ovarsamt. Ingen ska väl lastas för det. Det fanns alltså inte kompetens på området i kommunerna då. Det här betyder att när man har kommit igenom den ekonomiska krisen och kommit till mitten av 1990-talet - den förra mandatperioden ungefär - hade man med sig två stora problem. Ett var att man hade en skola som delvis var sönderslagen när det gällde funktionerna. Och man hade ett betydande underskott när det gällde lärarresurserna. Dessutom visste man att lärarkåren till stor del skulle gå i pension. I mitten av 1990-talet hade vi den äldsta lärarkåren i världen om vi ser till västländerna. Det är en underlåtenhetssynd. Man skulle alltså ha startat lärarutbildningarna och sett till att det fördes in nya grupper vartefter lärarkåren gick i pension. Nu är vi mitt uppe i arbetet att reparera de två skadorna: dels resurserna som ska ut i kommunerna igen så att vi kan återanställa de specialpedagoger, skolpsykologer och fritidspedagoger som fick gå under nedskärningarna, dels att försöka få i gång lärarutbildningen. Det här är saker som tar tid. När det gäller resurserna till kommunerna kommer väl alla ihåg Perssonpengarna som faktiskt gick ut under förra mandatperioden. När vi har samverkan mellan s, v och mp har vi fördelen, vilket inte framgick alldeles tydligt av Lennart Gustavssons inlägg, att vi är tre partier som drar i samma riktning, nämligen att förstärka kommunernas resurser. Det är bara att titta i partiernas budgetförslag så ser man att så är fallet. Det gör att det har gått framåt successivt, och förhoppningsvis kommer att göra det framöver. Utbildning av lärare tar tid. Det gäller också utbildning av skolledare och utbildning av specialpedagoger. Det går inte att hinna fortare fram än man gör nu i det arbete som ligger. Ändå har man startat, egentligen i stor skala på bred front, med ett pedagogiskt utvecklingsarbete parallellt med reparationsarbete. Det är alla bekanta med. Vi har en kommitté som arbetar med skolans inre arbete. Vi har ändrat själva undervisningssituationen i skolan under senare hälften av 1990-talet så att den är mer elevcentrerad. Vi har individualiserad undervisning. Föräldrainflytandet och elevinflytandet är inskrivet i lag. Vi har ändrat timplanen och gjort den flexibel. Möjligheten att anpassa undervisningen efter skolans intresse och elevernas behov har ökat. Vi arbetar i lärarlag i stället för den gamla klassrumssituationen. Utvecklingssamtalen har införts osv. Det senaste året har alltså varit ett år med värdegrundsprojektet, där samtliga svenska skolor är med och diskuterar den viktiga frågan om vår gemensamma värdegrund i skolan. Vi har i dag diskuterat några frågor som har dykt upp genom revision, dels riksdagens revisorers granskning dels Skolverkets granskning av skolverksamheten. Den här typen av diskussioner har pågått ett par år i riksdagen. Vi har sett i propositioner och motioner hur Skolverket anför klagomål på kommunerna som inte sköter sin tillsyn ordentligt. Skolplanerna har inte kommit fram i kommunerna. Flera kommuner saknade skolplaner helt så sent som för tre år sedan. Man har inte knutit uppföljningen av verksamheten till det som står i skolplanen, och inte knutit den till budgetarbetet. Riksdagens revisorer klagar på Skolverket för att man inte har någon tillsyn värd namnet. En sådan utvärdering kom för tre år sedan. Nu får vi en ny - den vi diskuterar i dag - med kritik av Skolverket. Riksdagen har anfört kritik av Skolverket och regeringen. Regeringen har t.o.m. i propositioner till riksdagen klagat över att Skolverket inte klarar sin tillsyn och att kommunerna inte gör skolplaner. Det här är intressant eftersom det är en sorts skendiskussion på ett centralt plan som egentligen inte har med skolverksamheten att göra. Jag kommer då tillbaka till inledningen av anförandet. Vi har alltså decentraliserat beslutsfattandet. Det är ute i kommunerna som man nu har hand om ansvaret för verksamheten i skolorna. I de olika partierna kan vi naturligtvis vända oss till våra partivänner som har det kommunala ansvaret - vi är ju inte någon isolerad grupp här i riksdagen - och tala om för dem vad vi tycker. Oavsett om det är borgerlig eller socialdemokratisk majoritet i kommunen är det fullt möjligt att tala om att vi anser att det ska göras på det här sättet, nämligen att resurserna ska till skolan, som så många önskar, att det ska anställas fler speciallärare osv. Det är fullt möjligt att genomföra detta. Eftersom tiden blir knapp vill jag ta upp en sak som jag tycker är allvarlig, nämligen att man pressar rapporterna alldeles för långt. Skolverket kom t.ex. med en rapport där man säger att 20 % av eleverna inte har nått godkänt i ett eller flera ämnen, och gör det till något slags bevis för att den svenska skolan skulle vara dålig. Det är den naturligtvis inte alls. Det den siffran säger är ungefär detta: En elev i var tredje klass har inte nått godkänt i ett ämne. Om vi tar 9 a, 9 b och 9 c med 25 elever i varje är alla godkända i idrott i 9 a och 9 b, och så är det en elev i 9 c som inte fick godkänt, och motsvarande i övriga ämnen; 16 ämnen. Det ger 20 %. Det är naturligtvis ingen katastrofsituation på något sätt. Det som är oroande är att en liten grupp elever har icke godkänt i många ämnen. De har misslyckats på bred front. Det är den gruppen vi ska vara varsamma om. Det är den gruppen som behöver stöd. Det är elever med behov av särskilt stöd. Det är inte alls något fel på standarden i den svenska skolan. Tvärtom. Vi har en skola som i olika utvärderingssammanhang har visat sig klara sig väl i internationella jämförelser. Utvecklingen går dessutom i rätt riktning. Men vi har en liten grupp elever som måste få det stöd som de enligt vår läroplan och lagstiftning - skollagen - har rätt till. Därför behövs resurser till kommunerna och skickliga skolpolitiker som tar hand om resurserna. Jag förmodar att det finns eller kommer att finnas flera av dem i samtliga partier. Det får bli avslutningen på mitt anförande.

Fru talman! Ett jämställt samhälle där flickor och pojkar samt kvinnor och män har rätt att åtnjuta samma respekt är för mig en viktig och självklar utgångspunkt. Det finns tyvärr fortfarande områden där vi inte kan påstå att vi har ett jämställt förhållande mellan män och kvinnor men utvecklingen går, om än sakta ibland, åt rätt håll. Dagens betänkande med motioner från den allmänna motionstiden belyser också den samsyn som trots allt finns kring de övergripande målen på utbildningsområdet vad gäller jämställdhet - alla elevers lika rätt och möjligheter. Målet för och synen på jämställdhet skiljer sig kanske inte särskilt mycket åt, däremot vilka metoder som är lämpliga och effektiva för att nå önskat resultat. Socialdemokraterna hävdar en syn på människor som delar av ett kollektiv som kan förhindra att enskilda människor slås ut i konkurrensen. I motsats till vad kollektivets förespråkare tror anser vi att individer kommer sämre till sin rätt om man inte beaktar deras specifika förutsättningar och intressen. Detta blir särskilt tydligt i skolan. Undervisningen anpassas ofta efter pojkarnas mognadsutveckling och beteende. De tillåts helt enkelt ta betydligt mer plats i klassrummet än flickorna. Flickor och pojkar måste naturligtvis ges samma utrymme och möjligheter till utveckling i skolan, vilket inte kan ske så länge skillnader individer emellan inte synliggörs, diskuteras och accepteras. Vi moderater vill betona att jämställdhetsarbetet i skolan måste grundas på kunskap och bli en pedagogisk fråga snarare än en fråga om attityder. En modern jämställdhetspolitik försöker inte förneka eller utplåna de skillnader som finns mellan flickor och pojkar avseende kulturella, sociala och biologiska egenskaper utan frågar i stället hur skolan ska kunna ta hänsyn till dem för att därigenom ge varje individ möjlighet att utveckla sin fulla potential. Dessa skillnader måste uppmärksammas och vi måste ta hänsyn till dem i undervisningen. Det är alltså av stort intresse hur undervisningen går till, hur skolan arbetar, när i tiden olika ämnen introduceras och hur arbetsformerna i skolan ska kunna undvika att missgynna ettdera könet. Pedagogik och metodik måste anpassas så att både flickor och pojkar kan intressera sig för och aktivt ta del i undervisningen. Ibland kan direkta pojk och flickgrupper t.ex. vara en bra metod att stärka respektive köns specifika styrkor och svagheter. Blivande lärare har naturligtvis en viktig uppgift här, varför det också ska ingå i lärarutbildningen. Britt-Marie Berge, fil. dr i pedagogik, skriver att lika behandling av flickor och pojkar - såsom föreskrivs i läroplanen - är problematisk i ett könsperspektiv. Enligt hennes mening bör i stället en medveten jämställdhetspedagogik utgå från att skolan inte är könsneutral. Den bör vidare erkänna kulturellt skapade könsskillnader men inte acceptera ojämlikheter i maktstrukturen. En medveten jämställdhetspedagogik bör sträva efter att pojkar och flickor får utveckla alla de kompetenser som krävs för att verka i var och en av de tre sfärerna yrkesliv, hemarbete och politik. Denna pedagogik som erkänner kulturella skillnader utan att acceptera ojämlikheter i relationer mellan dessa kulturer kräver en annan pedagogik än den som bygger på principen om lika behandling. Att utveckla innehåll och metoder för en sådan medveten pedagogik blir en utmaning för lärarkåren i vår svenska grundskola, säger Britt-Marie Berge i antologin Visst är vi olika. Fru talman! I 1 kap. skollagen stadgas att alla barn och ungdomar, oavsett kön, ska ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet. Detta tolkas allmänt som att skolan ska bortse från kön. Det förfaringssättet får negativa konsekvenser för båda könen och kan vara en av förklaringarna till att jämställdhetsarbetet i skolan ännu inte uppnått mera påtagliga resultat. Aktuell forskning visar också att flickor och pojkar har olika inlärningsfaser och inlärningssätt. Vi anser att skolan måste ta till sig den nya kunskap om kvinnligt och manligt som finns i dag. Skolan måste helt enkelt fungera flexibelt och kunna möta olika krav för att flickor och pojkar ska kunna bygga upp sin kompetens. Varje enskild flickas och pojkes kompetensutveckling är beroende av deras intresse och motivation att lära. Det finns alltså all anledning att bejaka en skola som präglas av mångfald och flexibilitet snarare än att söka fel när mångfalden uppträder. Fru talman! Den nya informationstekniken och cyberspacemiljön har från början dominerats av pojkarna. Även om andelen användare är ganska jämnt uppdelad mellan flickor och pojkar visar det sig att pojkarna behåller sitt försprång när det gäller att förstå tekniken i sig. Föräldrar och skola måste vara uppmärksamma på detta så att flickorna inte halkar efter i utvecklingen. Såväl här som på alla andra områden har lärarna en stor pedagogisk uppgift. Det finns också andra områden där skolans personal har viktiga uppgifter vad gäller elevers beteenden gentemot varandra, bl.a. gäller det språket. Det är enligt vår mening av yttersta vikt att motarbeta det språkbruk som förekommer i skolan, där könsord mellan elever är vardagsmat i dag. Vi får helt enkelt inte tillåta att könsbundna invektiv används i det dagliga talet, till den grad att de, enligt eleverna, "tappar sin betydelse" och förvandlas till normalt språkbruk - inte minst den senaste tidens fruktansvärda övergrepp på unga flickor där förövarnas motivering till brotten ger en inblick i den sexuella nöd och skeva bild som många unga pojkar faktiskt har. Här måste skolan ta ett stort ansvar för en bättre sexualundervisning för att om möjligt ge en sundare syn på relationer och sexualitet i allmänhet. Som ett led i en bra jämställdhet ställs också krav på ett förhållningssätt i skolan som bejakar kunskap och förhindrar fysiskt och mentalt våld. Här är jag faktiskt besviken över vår skolminister som envist vägrar att tala om skolans ordningsproblem. Utan ordning och respekt för varandras olikheter kan vi aldrig få en jämställd skola. Fru talman! När det gäller anställning av kvinnor och män inom högskolan ställer vi oss helt avvisande till den form av positiv särbehandling som Vänsterpartiet förespråkar. Anställning inom högskolan måste utgå från ett strikt kompetenskrav. Det motsatta blir att direkt nedvärdera den som fått arbetet enbart på grund av det kön man råkar ha. Däremot finns det anledning att vara kritisk och göra en översyn av de arbetsmetoder som föregår tillsättningar av t.ex. professurer. De starka manliga nätverk som finns gynnar i dagsläget männen. Därför finns det, som vi ser det, anledning att göra en översyn av de kriterier som bestämmer tillsättningen. Med det som utgångspunkt ökar förutsättningarna för rättvisa tillsättningar där kompetensen och behovet finns som styrmedel. Avslutningsvis ställer jag mig naturligtvis bakom samtliga våra reservationer men nöjer mig här med att yrka bifall till reservation nr 2 under mom. 2.